Herr talman! Med hänsyn till kammarens arbetssituation avser jag inte att ta i anspråk hela den tid som jag har anmält för det här inlägget. Jag avser alltså inte att särskilt grundligt gå in på försvarfrågan som helhet. Den har, som vi alla vet, tidigare i denna debatt utvecklats av företrädare för försvarsutskottet liksom i meningsutbytet mellan partiledarna under gårdagen. I anslutning till försvarspropositionen motionerade jag tillsammans med övriga socialdemokrater från Östergötland rörande ett par av de förband som enligt förslaget i propositionen skall läggas ner. Det gäller T 1 och F 13 M, båda förlagda till Linköping. Vår motion med nummer 1981/82:2267 utmynnade i kravet att de två nämnda förbanden skall behållas och ingå i försvarets framtida organisation. I motionen och i en bilaga lämnades en tämligen utförlig motivering för de krav som vi rest. I fråga om T 1 framhölls bl.a. att ett bevarande av detta förband skulle innebära en betydande besparing i förhållande till propositionens förslag. Försvarsutskottet har över huvud taget inte mer än i refererande form berört våra synpunkter och vårt förslag i denna del utan konstaterar lakoniskt att Linköping är mindre beroende av de förband som är aktuella än övriga berörda orter. Som jag uppfattar utskottet är det tydligen här mera fråga om regionalpolitik än försvarspolitik, något som jag skall avhålla mig från att kommentera. Den ekonomiska aspekten, som alltså har belysts i motionen ochi bilagan, grundad på en utredning av professor Grubbström i Linköping, visar emellertid att det här är fråga om ganska betydande belopp — en omständighet som jag tycker att utskottet borde ha, om inte instämt i så dock något berört. Utskottet borde ha redovisat vad som föranlett utskottet att inte beakta våra synpunkter. Utskottet anför i betänkandet — och det får tas som en positiv sak — att överbefälhavaren planerar att låta viss utbildning vid T1 vara kvar i Linköping och då inordnad i I 4/FO 41 för att därmed säkra ett fortsatt samarbete med regionsjukhuset. Vi har i motionen redovisat de områden som för dagen är aktuella, och jag vill med tillfredsställelse notera utskottets redovisning och ställningstagande — jag uppfattar skrivningen som ett ställningstagande — på denna punkt. Därmed har en viktig del av T1:s verksamhet tryggats för framtiden. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 2267. Så några ord i flygplansfrågan, och det blir då mera en röstförklaring än en argumentation i sak. Det är med beklagande som man noterar att det inte gått att uppnå enighet i denna fråga — detta så mycket mer som en i stort sett enig bedömning förefinns när det gäller behovet av ett nytt flygplan efter Viggen. Man kan alltså konstatera att enighet föreligger i frågans försvarspolitiska del. Oenigheten handlar om vid vilken tidpunkt beslut bör fattas. Personligen lägger jag ett betydande ansvar på regeringen, och kanske särskilt på statsministern, för den uppkomna situationen. Eftersom denna situation nu är ett faktum och då frågans industripolitiska del är av utomordenligt stor betydelse för min egen kommun kommer jag i den stundande voteringen att stödja utskottets förslag på den här punkten.

Herr talman! Målet för vår säkerhetspolitik är väl förankrat hos det svenska folket. De flesta svenskar anser också att vi behöver ett starkt försvar för att kunna hålla fast vid vår målsättning. Hela vårt samhälle bygger på arbetsinsatser från både kvinnor och män. Även den del av vårt samhälle som utgör totalförsvaret behöver hela svenska folket för att klara personalbehovet. Enligt folkpartiet bör personalförsörjningen till totalförsvaret, både dess militära och dess civila delar, på sikt klaras genom en totalförsvarsplikt. Genom att införa en totalförsvarsplikt gör vi det möjligt att mer rationellt utnyttja landets samlade personaltillgångar än vad nuvarande lagstiftning med klara könsgränser och olika åldersgränser för olika delar av totalförsvaret ger utrymme för. Vi har i dag ett stort behov av föryngring av civilförsvaret, vilket inte kan klaras inom ramen för dagens system, samtidigt som vi tar ut och utbildar tusentals värnpliktiga utan att sedan kunna krigsplacera dessa inom försvarsmakten. Som en delreform har folkpartiets representanter i försvarskommittén skisserat en lösning, där civilförsvaret föryngras genom en årlig nyrekrytering av ca 5 000 personer i åldern 20-25 år. Detta förslag finns också i motion 1981 82:729 föreslår folkpartiet en gemensam övre åldersgräns för värnplikt och civilförsvarsplikt. Också detta förslag kan ses som en reform i syfte att få ett mer rationellt personalutnyttjande — alltså en bit på vägen till vad vi anser vara slutmålet, totalförsvarsplikt. Fördelarna med vårt förslag är främst följande: Genom en högre värnpliktsålder kan försvarsmakten behålla särskilt värdefull personal, främst specialister, under en längre tid. Civilförsvarsorganisationen skulle kunna föryngras om vi fick en sänkt övre gräns för civilförsvarsplikten. Det vore värdefullt om vi kunde öka möjligheterna att låta befattningens och uppgiftens krav styra krigsplaceringen av människorna; detta blir lättare om vi inför en gemensam övre åldersgräns. I dagens system får det militära försvaret i stort sett all den yngre personalen på bekostnad av civilförsvaret, i vars uppgifter det även i många fall ställs krav på fysisk styrka. Vi behöver en smidigare personalhantering än i dag. En gemensam övre åldersgräns ger större möjligheter till det än dagens system. Det vore också värdefullt om man i större utsträckning än i dag tog hänsyn till civil utbildning och yrkeserfarenhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartimotionerna 1981 82:2261. Västkusten får inte läggas försvarslös vid överraskande anfall. Det har varit huvudargumentet när vi från Göteborg motsatte oss försvarskommitténs förslag om nedskärningar som drabbar i första hand det marina försvaret vid västkusten. Det är av avgörande betydelse och av stor vikt att man kan göra tidiga försvarsinsatser inom Göteborgsområdet med dess för hela landet viktiga anläggningar. Minutläggningskapaciteten och bemanningsmöjligheterna när det gäller fasta batterier måste behållas. Genom förslaget i propositionen att viss min-, artillerioch markstridsutbildning behålles vid myndigheten inom ramen för en grundutbildningsbataljon, är förutsättningarna något bättre än de skulle ha varit om försvarskommitténs förslag hade accepterats fullt ut. Ändringen är också välkommen ur värnpliktssocial synpunkt. Försvarskommittén framhöll i februari 1981 att vi bör eftersträva ”förmåga till tidig närvaro och snabb styrketillväxt i områden som kan bli särskilt betydelsefulla för en eventuell angripare, d v s områdena kring Nordkalotten och Östersjöutloppen”. Västkustområdet utgör en väsentlig del av Östersjöutloppen. Genom att behålla officershögskolan i Göteborg kan man klara beredskapskraven då åldersklassen inte kan svara för beredskapsuppgifterna. Flyttning av officershögskolan innebär en påtaglig försämring av beredskapen under höstoch vinterhalvåret. Även ur rekryteringssynpunkt är en flyttning av skolan till Karlskrona mycket negativ. Flyttar skolan från Göteborg, minskar förutsättningarna för en god rekrytering i Göteborgsområdet. Med nuvarande placering av försvarets officershögskolor har man en god täckning av viktiga områden ur rekryteringssynpunkt. Reservation 7 vid betänkandet tar upp denna hemställan, och jag yrkar bifall till reservationen. Yrkande 1 i vår motion gäller marinens sjukvårdsskola och dess placering. Vi har med glädje kunnat konstatera att utskottet tillstyrkt motionsyrkandet. Det är ett bra förslag till beslut, då en flyttning av skolan till Karlskrona hade varit mycket ödesdiger. Marinens sjukvårdsskola på KA 4 har under drygt tjugo års verksamhet byggt upp en mycket hög undervisningskvalitet, genom tillgång till en medicinsk lärarorganisation av god kvalitet och med en bredd vad gäller medicinska specialiteter som är mycket värdefull. I Göteborg disponerar man genom samarbete med universitetskliniken värdefulla resurser. Den krigsmedicinska forskning som bedrivs vid universitetet är internationellt uppmärksammad. Antalet läkarledda lektioner vid marinens sjukvårdsskola är per år 1600 timmar. Huvuddelen av dessa lektioner ges under värnpliktsutbildningen. Det hade både ur effektivitetssynpunkt och ur besparingssynpunkt varit helt förödande, om man hade tillstyrkt yrkandet om flyttning av skolan. Herr talman! De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet är av oerhörd betydelse för vårt försvar. Vår trovärdighet hos omvärlden är stor, mycket på grund av att så många svenska kvinnor och män frivilligt gör en insats för vårt svenska försvar. Oerhört mycket arbete läggs ned ideellt i denna folkrörelse, och det finns få ställen där varje krona av statsmedel ger så hög utdelning. Den positiva syn på denna verksamhet som finns från såväl regering och riksdag som totalförsvarets företrädare är omvittnad, och den förståelse för verksamhetens betydelse som finns ger garantier för att medel kommer att ställas till förfogande. Det är också av stor betydelse att man följer med utvecklingen och anpassar regler och förordningar så att verksamheten gagnas. Det har under åren väckts ett antal motioner i dessa frågor, och jag ser med tillfredsställelse att utskottet nu ger regeringen till känna att man i en utredning snarast vill få frivilliga försvarspersonalens förmåner m.m. översedda. Herr talman! Bonnie Bernström och jag har i motion 1981/82:1316 krävt skyddsrum och skyddade produktionsplatser för Sveriges Radio. Enligt vad utskottet anfört med anledning av motionen och vad kulturutskottet uttalat i sitt yttrande, tycks frågan ha uppmärksammats och vara på väg att få en lösning. Det är av yttersta vikt att frågan får hög prioritet. I motion 1981/82:1988 har Eric Rejdnell och jag tagit upp frågan om övervakning av skärgårdsoch kustområdena. Det är viktigt att vi får en förstärkning och ett effektivt utnyttjande av de resurser som finns. Hans Lindblad berörde i sitt inledningsanförande vårt stora territorialhav och betydelsen av en bra övervakning ur försvarssynpunkt. Man har från försvarsutskottet vid flera tillfällen betonat vikten av ett samutnyttjande av försvarets och det övriga samhällets resurser. Även i detta betänkande har försvarsutskottet kraftigt uttalat att man kan göra betydande effektivitetsvinster, om man får ett samutnyttjande. I vår motion tar vi som exempel på lösning av ledningsansvaret den tingens ordning som gäller i Danmark. Där är marinen huvudansvarig. Vi talar också om nödvändigheten av att fasta spaningsstationer upprättas inom västkustområdet, samma system som nu finns inom kustområdet i Östersjön. Även om förståelsen har varit och är stor för nödvändigheten av att något händer och det ges en utförlig beskrivning av problemen i betänkandet, kommer man inte fram till några konkreta förslag. Visserligen vill man att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som anförts i propositionen och i vår motion och motion 2276 om den fredstida förmågan att övervaka våra kustoch havsområden, men det räcker inte. Jag håller helt med om att någon ny utredning ej behövs, det har utretts tillräckligt. Vad som nu behövs är att man med ledning av de kunskaper man har verkligen bestämmer sig för åtgärder som ger resultat. Jag beklagar att det danska sättet att lösa ledningsansvaret inte anses vara acceptabelt. Man säger att det inte är lämpligt att försvarsmakten, i detta fallet marinen, skall vara ansvarig för resurskrävande och administrativt betungande civila verksamheter. Ja, men skall man få en samordning, måste ju ansvaret för verksamheten ligga hos någon, och jag anser att marinen borde vara väl skickad att ta det ansvaret. Jag har inget yrkande, herr talman, utan hoppas med anledning av vad utskottet uttalat att frågorna kommer att få en lösning. Vi har inte råd med ett dåligt resursutnyttjande över huvud taget i vårt land och absolut inte i en så viktig verksamhet som övervakningen av vårt sjöterritorium.

Herr talman! Det är självklart att jag kan instämma i det mesta av vad Kerstin Ekman sade. Det är bara en skillnad, och den gäller officershögskolan. Utskottets argument för att flytta den från Göteborg kan sägas vara tre: Det första argumentet är att skolan, enligt ÖB, inte är nödvändig för insatsberedskapen på västkusten. Den klarar man genom minutbildningen, radarskolan, artilleriutbildningen och även sjukvårdsskolan. Det andra argumentet är behovet att frigöra lokaler i Göteborg för att kunna flytta bl.a. värnpliktskontoret dit och därför göra rationaliseringar och kunna frilägga Säve. Ett tredje och ett väldigt starkt, positivt skäl för att flytta skolan till Karlskrona är att få kustartilleriets och flottans officersutbildning på samma ställe, så att man får en samsyn inom denna försvarsgren. Jag tror att detta är en ganska värdefull sak, att få dessa utbildningar samtrimmade från början. Det har bevars funnits ganska stora differenser mellan dessa två grupper tidigare, och det finns även i dag.

Herr talman! Jag skall ta upp försvarsfrågan från snävt regional utgångspunkt. Försvarsutskottets betänkande 1981/82:18 behandlar bl.a. två motioner från den allmänna motionstiden och tre motioner avlämnade i anledning av försvarspropositionen från den socialdemokratiska Blekingegruppen. Jag skall något kommentera utskottsbehandlingen av dessa. Som grund för mitt anförande vill jag lägga försvarskommitténs bedömande, att Karlskrona är den kommun i landet som näst Karlsborg är mest beroende av sysselsättningssituationen inom försvaret. Sedan 1940 har antalet anställda vid marinen i Karlskrona och Karlskronavarvet minskat med över 5 000. Minskningen sedan 1950 är 2 300 och sedan 1950 nära 1 500. De senaste 30 åren har staten inom den militära sektorn i Karlskrona dragit in arbetstillfällen motsvarande ett infanteriregemente eller en flygflottilj vart femte år. En regementsindragning vart femte år — det talar. Därtill har inom statens affärsdrivande verksamhet antalet anställda minskat med mer än en tredjedel sedan 1975. Ingen annan ort i landet har blivit föremål för så omfattande sysselsättningsminskningar av den statliga verksamheten som just Karlskrona. Trots detta förbigicks Karlskrona helt vid utlokaliseringen av statliga verk i början av 1970-talet. Karlskrona har ej heller kommit i fråga då det gäller den statliga högskoleutbyggnaden. Det betänkande vi nu behandlar kommer att betyda ytterligare minskning av statliga arbetstillfällen i Karlskrona. Den planerade nedläggningen av den militära organisationen beräknar chefen för marinen kommer att innebära en minskning de närmaste tio åren på 225 årsarbeten. Därtill har en avtalsöverenskommelse mellan statens arbetsgivarverk och vederbörande personalorganisationer lett till att kommunen går miste om skatteinkomster för omkring 550 sysselsättningstillfällen — en befolkningsminskning som smugit sig på kommunen! Av ekonomiska skäl mantalsskriver sig nu nästan alla befälselever i annan kommun än Karlskrona. Detta betyder inte bara flera miljoner i förlorade skatteinkomster för kommunen, det betyder säkerligen också stora fördyringar för staten. Redan innevarande månad förväntas U-80 lägga fram sitt betänkande. Vi befarar ytterligare nedskärningsförslag från den utredningen, tyvärr. De slutgiltiga besluten vill vi ha möjlighet att påverka. Herr talman! Med detta som bakgrund behöver ingen förundra sig över att vi i Karlskrona känner stark oro inför framtiden. Nu hemställer vi i motion 2273 att riksdagen uppdrar åt regeringen att särskilt beakta att Karlskrona kompenseras för dessa neddragningar. Arbetsmarknadsutskottet, som i yttrande behandlat motionen, erinrar om att riksdagen tidigare uttalat sig för att sydöstra Sverige bör komma i fråga vid decentralisering av statlig verksamhet och att yrkandet i motionen om att Karlskrona bör beaktas vid en sådan decentralisering kan sägas vara tillgodosett med riksdagens tidigare uttalande. Någon direkt åtgärd anser utskottet inte påkallad och avstyrker motionen. Jag ser arbetsmarknadsutskottets yttrande, vilket försvarsutskottet enhälligt godtagit i denna del, som en pekpinne åt regeringen att det snart är tid att verkligen lämna Karlskrona aktivt stöd. Egentligen säger utskotten till regeringen: Gör något äntligen! Vi ser med förväntan fram mot resultat. Enligt propositionen skall tre stora militära anläggningar i Karlskrona lämnas under planeringsperioden — Gräsviksanläggningen senast i oktober i år, Blå Port senast den 30 juni 1987 och etablissementet Sparre senast 1985. I motion 2265 hemställer vi Blekingesocialdemokrater nu att sjökrigsskolan omlokaliseras från Göteborg till Karlskrona och att etablissementet Sparre bibehålls bl.a. för just denna verksamhet. Utskottet går oss delvis till mötes när det gäller Sparre. Man säger att avvecklingen av Sparre bör anstå tills man fått se resultat av en förordad utvärdering av det nya utbildningssystemet för värnpliktiga i flottan. En liten framgång men ändå en framgång — hoppas att den blir bestående. Sjökrigsskolan däremot vill utskottet lokalisera till Stockholm, vilket jag givetvis beklagar. I motion 2274 tar vi upp besvärligheterna vid Karlskronavarvet, där de anställdas antal gått ner stadigt under det senaste decenniet. Bl. a. har över 100 arbetare i åldrar mellan 53 och 60 år frivilligt gått i förtidspension vid det senaste årsskiftet. I proposition 1979/80:165 föreslog regeringen, och riksdagen beslutade, att Karlskronavarvet inriktas mot marin nybyggnation och underhållsverksamhet för den svenska marinen och för export. Ubåtsproduktionen borde successivt överflyttas till Karlskronavarvet. Vi pekar på detta i motion 2274 och påminner om att ubåtsproduktionen fördyrats genom att den nu är Försvarsutskottet däremot vill ändå inte gå längre än till att godkänna inriktningen mot ökad samordning av ubåtstillverkningen på sikt och föreslår avslag på motionen. Det kan inte vara bra för politikens anseende och trovärdighet att år efter år peka på förhållanden som inte är bra och sedan inte ens börja vidta de nödvändiga förändringarna. Försvarsutredningen har, för att i någon liten mån kompensera Karlskrona kommun, föreslagit att marinens officershögskola i Göteborg och marinens sjukvårdsskolai Göteborg omlokaliseras till Karlskrona. Efter det att en stor delegation från Göteborg uppvaktat försvarsutskottet och med delvis mindre sakliga argument begärt att dessa omlokaliseringar ej skulle företas, föreslår nu utskottet att officershögskolan flyttas. Beslutet om sjukvårdsskolan bör däremot anstå, säger man, till dess utredningen om sjukvården i krig, USIK, lagt fram sitt betänkande. Det är alltså inte så att beslutet att den skall kvarstå i Göteborg och inte flyttas är definitivt, som man fick ett intryck av att Kerstin Ekman menade. Vi får alltså anledning att återkomma på den punkten. En av våra motioner, nr 533, har fått en mer välvillig behandling. Utskottet meddelar att det ingår i försvarsministerns planer att lokalisera tolfte jaktdivisionen i flygvapnet till Kallinge flygflottilj i Ronneby. Vi ser fram emot ett snart förverkligande av dessa planer. Sammanfattningsvis kan konstateras att det är mycket svårt att förbättra den regionala balansen även på försvarsområdet. I slutändan blir det som oftast de stora och starka distrikten med månghövdad representation här i riksdagen som tar hem de stora potterna, de stora vinsterna. Jag hade gärna sett att försvarsutskottet hade varit litet mera tufft i de regionalpolitiska frågorna. Fru talman! Jag avstår från yrkanden.

Fru talman! När riksdagen i dag bl.a. skall ta ställning till förändringar inom fredsorganisationen, är det med beklagande man kan konstatera att utskottsmajoriteten inte ställt upp bakom förslagen i motioner om bevarande av A 6 i Jönköping. De utbildningsmässiga betingelserna vid A 6 är mycket goda. Tillgången till Skillingaryds skjutfält ca 4 mil söder om Jönköping är värdefull. Från besparingssynpunkt måste detta vara betydelsefullt, eftersom man kan minimera tidsödande och kostsamma transporter av personal och materiel. Att i ett sådant läge lägga ner det i förhållande till Skillingaryd närmast belägna artilleriregementet ter sig därför föga rationellt. Det avgörande argumentet för en nedläggning av A 6 är enligt regeringens förslag att besparingarna blir större än vid en nedläggning av A 1i Linköping. Från Jönköpings läns sida har tidigare hävdats att tillfredsställande ekonomiska jämförelser mellan alternativen inte har presenterats, och den uppfattningen har vi fortfarande. De ekonomiska besparingarna vid en nedläggning av A 6 har sannolikt överskattats. Det har av en särskilt tillkallad utredningsgrupp hävdats att om dessutom hänsyn tas till samhällsekonomin i stort kan en nedläggning vara olönsam. En nedläggning av A 6 innebär att en av landets största befolkningskoncentrationer, södra Vätterbygden med ca 150 000 invånare, skulle bli utan regemente. För upprätthållandet av försvarsviljan är det önskvärt att ha en nära koppling mellan civil och militär verksamhet. A 6 fyller en viktig uppgift när det gäller att förankra försvarsverksamheten i regionen. Enligt min uppfattning bör andra besparingsåtgärder än förbandsnedläggningar därför i första hand prövas. Om A 6 läggs ner innebär det också att artilleriets officershögskola i Jönköping tvingas omlokalisera sin verksamhet. En flyttning av officershögskolan innebär så stora störningar och kostnader för den nyorganiserade officersutbildningen att den utgör ett mycket starkt skäl för att A 6 och artilleriets officershögskola bör få finnas kvar i Jönköping. I sammanhanget bör påpekas att officershögskolan tidigare omlokaliserats från Östersund till Jönköping för att bl.a. underlätta rekryteringen av officersaspiranter. En förflyttning till Kristinehamn måste uppenbarligen verka i motsatt riktning. Detta bekräftas också av den enkät som chefen för officershögskolan gjort. Även de värnpliktssociala frågorna talar starkt för ett bibehållande av A 6. Ungefär hälften av de värnpliktiga under grundutbildning har sin bostadsort mindre än 5 mil från regementet, och ca 60 6 utnyttjar, när tjänsten så medger, ständig nattpermission. En nedläggning av A 6 skulle innebära att huvuddelen av dessa värnpliktiga fick avsevärt sämre värnpliktssociala förhållanden. Befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen inom Jönköpings kommun har under senare hälften av 1970-talet varit klart ogynnsam. Folkmängden har sålunda minskat från 108 500 år 1975 till 107 500 personer år 1981. En nedläggning av A 6 innebär att ca 400 personer direkt berörs, och därtill kommer indirekta sysselsättningseffekter motsvarande ungefär lika många personer. Ett så stort bortfall av sysselsättningstillfällen leder naturligtvis till stora problem för kommunen och länet. Utskottet framhåller, att om A 6 skulle bibehållas, skulle det innebära att något annat förband skulle läggas ner, och det skulle då vara mer olyckligt sett från regionalpolitisk synpunkt. Om detta kan man naturligtvis ha olika uppfattningar. Låt mig bara slå fast följande fakta. Linköping har ökat sin folkmängd mellan 1975 och 1981 med ca 2 000 personer. Ökningen för Skövde kommun under motsvarande tid, alltså från 1975 till 1981, är 700 personer. Jag har då svårt att förstå att detta skulle överensstämma riktigt med det uttalande som utskottet gjort, att det skulle vara mer olyckligt, sett från regionalpolitisk synpunkt. Med tanke på utvecklingen i Jönköpings kommun och län under de senaste åren innebär, som jag sade tidigare, en nedläggning av A 6 ett stort problem för kommunen och länet. Möjligheten att få annan statlig verksamhet till Jönköping är naturligtvis begränsad. Jag utgår emellertid ifrån att det arbete som pågår inom decentraliseringsdelegationen skall leda till resultatet att en utlokalisering av verksamhet kan ske från Stockholmsregionen, och då bör Jönköping vara en lämplig ort. De synpunkter jag här framfört överensstämmer väl med det ställningstagande som Åke Gustavsson gjort i reservation nr 6. Reservationen innebär ett bifall till motion nr 2192, som har undertecknats av centerns och folkpartiets ledamöter från Jönköpings län. Jag får slutligen, fru talman, yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Vi gjorde under gårdagen en ordentlig genomlysning av JAS-projektet. Nu tas frågan upp på nytt av Hilding Johansson, och det kräver att jag lämnar några synpunkter. Herr Johansson anför att vi har ett för dåligt underlag och menar att vi kommer att ha ett bättre sådant om ett halvår. Jag tror att man med stöd i den debatt som fördes i går utan vidare kan avföra det argumentet. Det underlag vi har i dag är, enligt alla ansvariga myndigheters bedömningar, tillräckligt fast för ett beslut. Enligt min och de övriga regeringsmedlemmarnas uppfattning kommer vi inte heller på ett halvår att kunna få ett bättre underlag för att bedöma det här projektet. Det sades i går i debatten beträffande kostnadsutvecklingen — en uppgift som inte Hilding Johansson upprepade — att man redan nu kan notera kostnadsfördyringar på 4 miljarder kronor. Som bakgrund till den uppgiften nämndes de 800 milj.kr. som tillkommit i förhandlingarna mellan materielverket och IG JAS-konsortiet och som också har redovisats av regeringen. Den summan skall läggas till överbefälhavarens ursprungliga ekonomiska ram för projektet, som var 24,9 miljarder i det prisläge som gällde i februari 1981. Summan gäller fram till sekelskiftet. Vidare nämndes i debatten i går att enligt socialdemokraternas uppfattning skjuts 300 milj.kr. av vapenkostnaderna fram över sekelskiftet. Dessutom nämndes fördyringar hos materielverket, som skulle uppkomma för provningsverksamhet, vidare kostnadsfördyringar avseende utnyttjandet av en option — om vi vill förse planet med den s.k. Rockwellvingen. Dessutom nämndes kostnadsstegringar som kan uppkomma på grund av en stegring av dollarkursen framöver. Både när jag lyssnade till Hilding Johansson och när jag lyssnade i går till partiledarnas debatt fick jag intrycket att man talade om två helt skilda utvecklingsprojekt: å ena sidan det projekt som regeringen har presenterat för riksdagen, å andra sidan något projekt som socialdemokraterna tydligen har dolt för regeringen hittills. Jag kan annars inte förstå varifrån fördyringen på 4 miljarder kronor skulle komma. Det första som bör framhållas i det här sammanhanget är att regeringen hela tiden har fäst stor vikt vid att JAS-projektet måste och skall styras inom en bestämd ekonomisk ram. Den ekonomiska ram på 24,9 miljarder som överbefälhavaren har satt upp har haft en hälsosam effekt under de mer än två år då JAS-projektet tagit allt fastare form. Den har haft god effekt också under de direkta förhandlingar som har förts mellan materielverket och IG JAS-konsortiet. Vi har också här meddelat att regeringen efter det att riksdagen har fattat beslut —-i enlighet med regeringens förslag — kommer att sätta upp en bestämd ekonomisk ram inom vilken de militära myndigheterna får planera projektet. Beträffande de uppgifter som framfördes i går och som jag själv här har åberopat med anledning av Hilding Johanssons farhågor för en fördyring vill jag göra vissa tillrättalägganden. De 800 milj.kr. som här har nämnts och som gör att ÖB-ramen på 24,9 miljarder räknas upp till 25,7 miljarder finns angivna i alla de handlingar som under arbetets gång ställts till socialdemokraternas förfogande. Den ökningen är självfallet inte önskvärd från någons synpunkt. Men den har bl.a. givit möjligheter att nå det fastpriskontrakt som nu föreligger med väsentliga och värdefulla åtaganden och garantier. Alternativet hade varit ett sämre åtagandepaket från industrin med ökade ekonomiska risker. I underlaget har ÖB pekat på att möjlighet att marginellt sänka leveranstakten under senare delen av 1990-talet finns, om man nödvändigtvis vill behålla kostnaderna inom den ursprungliga ramen, 24,9 miljarder. Ett sådant beslut kan i så fall fattas senare under 1980-talet. Det är enligt ÖB:s beräkningar inte heller säkert att inlagda reserver behöver utnyttjas fullt ut. Man menar också — vilket är förvånande — att de krav man kan ställa på vapensystemen och motmedlen till JAS inte i full utsträckning skulle vara tillgodosedda i projektet. Antal vapen och typ av vapen har fastlagts i målsättningarna för systemet. Vapeninnehållet har hela tiden legat fast. Det finns ingenting som skjuts över till andra sidan sekelskiftet — det är en felaktig uppgift. Kostnaderna för enbart vapenutrustningen och motmedelsutrustningen till flygplanen rör sig om ungefär 25 milj.kr. per flygplan. De är inräknade i den ram som har presenterats för riksdagen. Kostnaderna för materielverkets provningsresurser har hela tiden legat utanför JAS-ramen — detta av det skälet att de resurserna naturligtvis används också för andra ändamål inom försvarsmakten. När det gäller kostnadsramen för Rockwellvingen vill jag säga att det inte är sagt att vi kommer att utnyttja den optionen — det beror på vilken bedömning den regeringen som då sitter gör. Men för den händelse man vill utnyttja optionen har kostaderna för det inkluderats. Den skall alltså finnas med inom ramen på 25,7 miljarder. Det är felaktigt att ange en kostnadsfördyring av det skälet. När det gällde dollarkursen sade jag själv under debatten i går att jag vill se den expert som har så visionär blick att han kan skingra alla dimmorna när det gäller framtiden och tala om vad vi kommer att ha för dollarkurs fram på 1990-talet. Det är ingen som kan det. Det finns vissa osäkerheter inbyggda i alla så här långsiktiga beslut. Skall vi här i Sverige, i detta lilla land, genomföra ett så stort utvecklingsprojekt som det här är fråga om, måste vi arbeta långsiktigt och därmed ta vissa risker. Detta var några ord med anledning av farhågorna för kostnadsutvecklingen för JAS-projektet, fru talman! I övrigt vill jag säga att partiledardebatten i går gav ett intryck av att vi här i Sverige är oense om nästan allting när det gäller säkerhetspolitik och försvar. Fru talman! Jag är angelägen om att detta intryck inte skall kvarstå. Vi är dock ense om säkerhetspolitikens och försvarets inriktning på längre sikt och om de civila delarna av totalförsvaret. Vi är ense om det mesta, och det är det som jag för min del önskar skall bli slutintrycket av försvarsdebatten.

Fru talman! I propositionen står det att ett villkor för att man skall säga ja till JAS var att kontraktet var rimligt. Utskottet hade att bedöma detta. Att kontraktet skulle finnas senast den 1 maj visste vi, eftersom regeringen hade givit direktiven härom i december månad förra året, två dagar efter det försvarskommittén lämnade sitt betänkande. Vi har hela tiden därefter känt till den tidtabellen. När försvarsutskottet gjorde upp sin arbetsplan visste man att omkring den 1 maj skulle underlaget finnas, och vi fick det så snart det blev klart. Man kan i och för sig diskutera tidtabellen, men då skulle man ha gjort det när den fastställdes. Varför har då inte vi, som nu vill att ett beslut skall fattas, kunnat gå på uppskovslinjen? Ett av de viktigaste skälen är våra kontrakt med industrin och med utländska underleverantörer. Det är möjligt att vi kan pressa svensk industri, men vi har ingen garanti för att General Electric ger lika fördelaktiga villkor som man nu har givit Volvo Flygmotor. För det anbudet gavs i konkurrens med Pratt & Whitney. I dag är det ingen i kammaren som förordar ett större projekt. Alltså finns det inte längre det trycket på General Electric att företaget skall slåss med Pratt & Whitney. Tar vi inte kontraktet nu utan måste förhandla en gång till talar mycket för att vi inte får ett lika fördelaktigt kontrakt. Och detta har stor betydelse för JAS-projektet, men det har alldeles särskild betydelse för Hilding Johanssons egen kommun. Alla de osäkerhetsmoment som Olof Palme drog fram i går ligger efter 1992. Observera att ingen har ifrågasatt fastpriskontraktet för utvecklingen och de första 30 flygplanen. Men fattar vi inte beslut nu utan måste kräva nya kontraktsförhandlingar, är det inte alls säkert att vi kan hålla detta fastpris. Och då kan vi få kostnadsstegringar före 1992. Till skillnad från alla dem som har pratat om ekonomin uppfattar jag det så att de ekonomiska problemen är väsentligast före 1992. Det är då vi har dessa kostnader ovanpå Viggenproduktionen. Efter 1992 minskar utvecklingskostnader, produktionskostnader, driftkostnader, bränslekostnader och underhållskostnader. Det är därför ekonomiskt rimligt att fatta beslutet nu.

Fru talman! Hilding Johansson menar att de synpunkter som jag nu har framfört skulle jag i stället ha framfört i går under den debatt som då pågick. Det är möjligt att Hilding Johansson har rätt. Men å andra sidan hade jag då inte fått möjlighet till detta lilla meningsutbyte med Hilding Johansson. Partiledarna har sina former för debatter, och jag ansåg för min del att de skulle få fullföljas. Det kom fram många värdefulla synpunkter också under den debatten. Jag tror inte att jag behöver säga så särskilt mycket med anledning av Hilding Johanssons senaste anförande. Reserverna är naturligtvis avdelade för att utnyttas för olika ändamål. Det är därför vi har planerat in reserver i detta projekt. Reserverna är enligt min mening betryggande. När det gäller beslutsordningen anser Hilding Johansson att partiledaröverläggningar borde ha skett. Det är knappast min sak att avgöra detta. Jag utesluter inte att det kunde ha varit lämpligt, men kan inte heller se att någonting talar för att det hade varit nödvändigt. Jag har själv deltagit i två försvarsutredningar tidigare — 1970 års under Gunnar Lange samt 1974 års med Anders Thunborg såsom ordförande den första tiden och jag själv såsom ordförande i slutfasen. Jag kan inte minnas att det var några partiledaröverläggningar i de sammanhangen. Dem som partierna utser såsom sina företrädare i försvarsfrågor har att överlägga inom försvarsutredningen — naturligtvis i kontakt med sina partiledare. Vi vet alla att så brukar ske. Vidare har vi de utsedda utskottsledamöterna. Även de måste få lägga sitt ord. Jag kan inte se att det i alla sammanhang absolut måste vara så, att partiledarna till sist avgör allting. Jag tycker att vi nog bör bredda inflytandet ipartierna. Om det nu är så centraliserat i det socialdemokratiska partiet som Hilding Johansson antyder, bör man kanske tänka över situationen något. Vad beträffar de kontakter som har förevarit gjordes det en ordentlig genomgång i går. Jag vill bara helt kort rekapitulera vad som då sades. 1978 års försvarskommitté arbetade i nära fyra år. I varje fall under tre av de åren hade man flygplansfrågan uppe. Där satt socialdemokraterna med, helt naturligt. Vi har ju de parlamentariska kommittéerna för att vi skall få möjligheter till meningsutbyte om stora väsentliga frågor. Vidare tillsatte vi 1979 års flygindustrikommitté under ordförandeskap av landshövding Bengt Norling. Socialdemokraterna är representerade där. Den kommittén arbetar fortfarande. När försvarets materielverk avrapporterat förhandlingsläget, dels den 1 februari, dels den 15 mars i år, har rapporterna omedelbart delgivits socialdemokraterna. När det färdiga kontraktet lämnades till försvarsdepartementet den 30 april, gick en kopia direkt till socialdemokraterna. De sju villkor som socialdemokraterna ställde upp i sin motion anser jag för min del till fullo uppfyllda. Jag kan alltså inte se vilken anledning det skulle finnas för Hilding Johansson att skjuta ifrån sig beslutet. Jag vill anknyta till vad Hans Lindblad sade och understryka att kontraktsförhandlingarna med General Electric inte varit så där alldeles lätta att genomföra. Bryter vi det kontrakt som nu finns för att sedan ta upp nya förhandlingar, vet vi inte hur det går. Jag skall uppriktigt säga, att om jag vore från Trollhättan, Hilding Johansson, skulle jag väldigt noga överväga hur jag skall rösta i dag.

Fru talman! Hilding Johansson kan naturligtvis väldigt mycket om riksdagens roll och regeringens roll. Men vi som tillhör försvarsutskottet och också suttit i försvarskommittén och alltså följt frågan i ett par års tid har tagit till vår huvuduppgift under den här riksdagssessionen att verkligen få underlag för att göra en saklig bedömning. Vi lägger fram för riksdagen det förslag som vi var och en tror är riktigt. Oavsett vad regeringen har sagt vill jag hävda att det vore fel att icke nu fatta beslut. Ett uppskov vore att öka riskerna för fördyring, även om beslutet sedan bleve ett ja. I det sammanhanget är frågan om motorn central. Man blir förvånad när man ser kontraktet mellan General Electric och Volvo. Varför i herrans namn skulle General Electric lova Sverige så mycket? Det går inte att förklara med den svenska marknaden i sig själv, utan här gav General Electric väldigt mycket första gången för att kunna slå ut Pratt & Whitney, vilket skulle kunna ha effekt på andra marknader framöver. Men den situationen gäller icke fr.o.m. nu och framåt, därför att Pratt & Whitney är inte längre ett alternativ. Det är mycket möjligt att General Electric säger: Varför skall vi då ge svenskarna så mycket? Det kan vara bra att spara eftergifterna till förhandlingar med nästa land där det gäller att slåss med Pratt & Whitney. Sannolikheten för att vi skulle få ett sämre kontrakt är stor. Att vi skulle få ett bättre kontrakt för motorn får betraktas som uteslutet. Som jag påpekade redan i går, får industrin betala om projektet blir dyrare i närtid, eftersom man lovat fast pris. Är kontraktet påskrivet, har man förpliktat sig att ta kostnaderna, men har man chans att förhandla ett år till, går man naturligtvis inte medvetet in och skriver ett kontrakt som man vet att man förlorar på. I det fallet är det alltså inte industrin som tar fördyringen, som det skulle bli enligt det nuvarande kontraktet, utan industrin tar i så fall chansen att pracka på staten en del av fördyringen och detta under den period då projektet är ekonomiskt besvärligast, nämligen fram till 1992. Sedan är det så, Hilding Johansson, att kostnaderna som Olof Palme nämnde i stor utsträckning bygger på antaganden. De 800 miljonerna är klara. Det är en ökad kostnad i förhållande till det man trodde i oktober, men det innebär också att det gjorts ytterligare ett antal åtaganden som skall minska de ekonomiska riskerna i andra avseenden. I fråga om det övriga — valutakurser, förskott etc. — har vi att röra oss med antaganden. Lägger man in ett visst antagande om valutan, blir det samma resultat i oktober i fjol som nu. Förskottet var redovisat på samma sätt i oktober som nu. På samma sätt är det om man vill anslå mer för vapen. Den enda redovisade skillnaden är de 800 miljonerna. Jag uppfattar det alltså så, att allt beslutsunderlag som fanns hade vi i försvarsutskottet. Jag är inte alls säker på att det blir bättre, om man blandar in en mängd partiledare i den diskussionen. I varje fall var mitt intryck i går av partiledarnas diskussion att de i sak inte tillförde ärendet något.

Fru talman! Hilding Johanssons senaste anförande ger mig knappast anledning att diskutera mera ingående med honom. Behovet av enighet är jag ju en av dem som starkt har framhållit. Man skall emellertid komma ihåg att skall det nås enighet i en fråga krävs det ansträngningar från båda hållen. I det här fallet anser jag att jag gjort allt vad på mig ankommer för att ställa de uppgifter som regeringen har till förfogande för socialdemokraterna och självfallet också för moderaterna — de två partier som inte just nu deltar i regeringsarbetet. Jag hoppas att alla förstår att de uppgifter som lämnats har lämnats på mitt uppdrag. Jag har faktiskt inte för min del kunnat göra mer. Nu sträcker sig socialdemokraterna så långt att de säger att vi är ense om att vi behöver ett starkt luftförsvar och ett svenskt flygplan. Då kan jag egentligen inte finna förklaringen till att socialdemokraterna ändå vill skjuta beslutet ifrån sig. Vi har ju kommit fram till att de ytterligare uppgifter som kan presenteras på ett halvår knappast tillför något nämnvärt beslutsunderlag utöver det vi nu har och som regeringen bedömer som tillräckligt fast.

Fru talman! För en stund sedan hade vi en regionalpolitisk debatt, och Hilding Johansson har försökt att föra in en konstitutionell debatt. Jag skall återgå till den egentliga försvarsdebatten. I Stig Strömholms senaste bok, Varning: Återvändsgränd, med undertiteln Klokbok för klarögda, beskrivs Sverige som ”ett samhälle som kommit så långt i beskedlighet att det endast med möda kan förmås anslå nödvändiga medel till försvar av sin existens mot yttre fiender och inre otrygghet”. Inte ens med mycken möda tycks vi, att döma av gårdagens och dagens debatt, kunna enas om att ge tillräckliga medel till ett fredsbevarande svenskt försvar. Hur ser då de skilda förslagen ut? ÖB önskar mer medel till försvaret, minst 400 miljoner per år, för att kunna fullfölja den tidigare planeringen. Också vi moderater vill egentligen öka anslagen, men vi föreslår med hänsyn till det ekonomiska läget reellt oförändrade anslag jämfört med det nu gällande försvarsbeslutet. Centern och folkpartiet säger sig vilja anslå oförändrade medel, men deras förslag ligger nära 400 miljoner lägre än moderaternas förslag. Socialdemokraterna säger att de vill minska anslagen till det militära försvaret, och de gör det också. De ligger ca 500 milj.kr. under moderaternas förslag. Maj Britt Theorin-falangen inom socialdemokratin vill minska ännu mer, men har i år inte motionerat om det. Efter vad som hänt i våra gränsvatten är läget inte precis lämpligt för det nu. Kommunisterna vill minska det militära försvaret kraftigt, med ett par tre miljarder per år — beroende av inflationsutvecklingen. Fru talman! Försvaret bör ju enligt regeringspropositionen ha ”sådan styrka, sammansättning och beredskap att det avhåller från angrepp eller hot om angrepp. Det bör också vara så utformat att det kan motstå angrepp i skilda former från skilda riktningar samt kan verka i olika militärpolitiska lägen.” Är då försvarets styrka i dag sådan att det är möjligt att uppfylla dessa mål? Det är ju avgörande för de beslut vi skall fatta. Jag menar att vårt försvar i dag inger respekt och att det därmed ger en rimlig garanti för fred i vårt område. Men försvaret har brister som måste rättas till, och försvarskraften får verkligen inte urholkas. Därför krävs det av det nya försvarsbeslutet dels att de nuvarande anslagsramarna i reella termer minst bibehålls, dels att försvaret i fortsättningen får en riktigt utformad indexklausul till skydd mot inflationen. Det är tyvärr bara vi moderater som ställer upp på i reella termer oförändrade anslag. Med de anslagen går det att modernisera och utveckla försvaret också i fortsättningen. De medger bl.a. ett ökat antal ubåtar, en modernisering av beväpningen på ytattackfartygen med moderna sjörobotar samt en förbättring av havsövervakningen och ubåtsjakten. När det gäller havsövervakningen har jag och Göran Allmér, med anledning av den sovjetiska grova gränskränkningen i Karlskronas skärgård i höstas, i motion 1981/82:162 begärt att man organiserar ett marint hemvärn. Det skulle kunna organiseras av skärgårdsbefolkningen, som ofta gjort sin värnplikt vid marinen, och det skulle kunna bistå med bl.a. övervakning och rapportering efter anvisningar utfärdade av regional marin övervakningschef. Nu har enligt utskottet chefen för marinen inlett ett samarbete med rikshemvärnschefen för att utnyttja befintligt hemvärn för vissa marina beredskapsuppgifter. Det är bra att detta sker, men jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna ge detta hemvärn en särskild marin tillhörighet — utan någon större byråkrati. Jag tror att det skulle stärka samhörigheten och underlätta rekryteringen till de önskvärda övervakningsuppgifterna. Jag har emellertid, fru talman, inget yrkande i anslutning till motionen. Vi får alltså med vårt förslag möjligheter att modernisera de marina stridskrafterna. Också arméns stridskrafter behöver moderniseras. Med moderaternas förslag ges möjligheter att modernisera elva infanteribrigader och fem Norrlandsbrigader, att bibehålla fyra pansarbrigader och att organisera en mekaniserad brigad och ett antal mekaniserade bataljoner. Vi skulle kunna få nya pansarvärnsrobotar och helikoptrar för pansarvärnsuppgifter. Men blir anslagen lägre än vad vi förordar, blir exempelvis antalet moderna brigader och antalet helikopterförband naturligtvis också lägre. I fråga om flygvapnets utveckling står vi nu inför ett viktigt beslut om anskaffande av en efterträdare till Viggen. De tre borgerliga partierna menar att vi skall ha ett svenskt plan. Utländska flygplan skulle bli dyrare och mindre väl anpassade till svenska krav. Att köpa ett utländskt plan skulle dessutom innebära att flera tusen jobb försvinner inom svensk försvarsindustri. Ett svenskt JAS-flygplan vill tydligen också socialdemokraterna ha, bara inte nu. ”Gånge denna kalk ifrån oss”, tycks man resonera, och Maj Britt Theorin skjuter med kraft kalken ifrån sig och säger helt nej. Debatten i går och i dag visar, fru talman, att det finns skäl att skaffa ett svenskt JAS-plan och att ta ställning nu. En förutsättning för en fortlöpande och nödvändig modernisering av svenskt försvar är att omfattande rationaliseringar av fredsorganisationen kan genomföras. Vi har att välja mellan att kunna mobilisera fler välutrustade och välutbildade enheter i krig eller att bibehålla fler fredsadministrationer för utbildning i fred. Valet bör vara lätt. Men en rationalisering får inte ske på ett sådant sätt att mobiliseringsberedskapen minskar eller att de sociala konsekvenserna blir så oacceptabla att det blir omöjligt att få en bra fredsutbildning. De civila delarna av totalförsvaret är av största betydelse för befolkningens skydd och försörjning vid beredskap och krig. Det är därför glädjande att det istort sett föreligger enighet om förstärkningen av den civila försvarsberedskapen, inte minst i fråga om befolkningsskyddet. Men tyvärr räckte den enigheten inte ända fram. Det finns anledning att erinra om det beslut som civilutskottet har fattat om omfattande besparingar på länsstyrelsernas försvarsenheter. De besparingar som länsstyrelserna utsätts för skall till nära en tredjedel drabba försvarsenheterna. Detta drabbar den regionala planeringen för civilförsvar, kommunal beredskap, hälsooch sjukvård, veterinärtjänst, psykologiskt försvar, säkerhet och bevakning, räddningstjänst och ekonomiskt försvar — vitala uppgifter som länsstyrelserna regionalt har ansvaret för tillsammans med civilbefälhavarna i den högre regionala ledningen. I försvarsutskottet, som hade att yttra sig till civilutskottet, var socialdemokrater och moderater överens om att avslå regeringens förslag på den här punkten. Men civilutskottets majoritet beslöt att föreslå riksdagen att genomföra dessa anslagsminskningar. Till sist var det bara moderaterna som slog vakt också om den civila försvarsberedskapen. Eller kan vi hoppas på att inästa vecka, när civilutskottets ärende äntligen kommer upp till behandling, få stöd från socialdemokraterna för den moderata reservationen? Fru talman! Moderat politik kommer alltid att som ett väsentligt inslag ha vaktslåendet om ett starkt svenskt försvar. Den helt övervägande delen av svenska folket inser också att vi behöver ett starkt försvar. Den inställningen har stärkts efter den ryska ubåtens gränskränkning i Karlskronas skärgård. I november i fjol menade 80 96 av de tillfrågade i en enkät från beredskapsnämnden att vi bör göra motstånd om vi anfalls. 42 20 tyckte att vårt försvar har för liten styrka. Endast 13 26 talade för ensidig svensk nedrustning. Moderaterna har alltså stöd för sin uppfattning att vi också i en ekonomiskt brydsam situation måste satsa tillräckliga medel för att hålla ett fredsbevarande försvar. I dessa tider av omfattande demonstrationer för freden, som i och för sig kan vara positiva, måste vi säga klart ifrån att vårt svenska konventionella försvar inte utgör ett hot mot någon, utan är en garanti för freden i vårt område. Annars kan alltför många inom fredsrörelserna lockas att tro att svenskt försvar kan skrotas ned, att vi kan nöja oss med att önska fred, men inte kunna hävda fred.

Fru talman! Den socialdemokratiska partikongressen fattade beslut om att sänka kostnaderna för det militära försvaret och höja ramarna för civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. Totalt syftade man till en minskning av de sammanlagda kostnaderna. En sådan omstrukturering har nu skett. Med detta som utgångspunkt kan man till nöds godta de försvarsramar som nu angetts i försvarsutskottets betänkande. Det är i det perspektivet man också skall se JAS-frågan. Ryms utvecklingen av ett nytt stridsflygplan inom dessa ramar? Allteftersom kostnadsuppgifterna kom in, tyckte jag det klarnade. Det skulle inte vara möjligt. Detta var också den avgörande anledningen till den motion som flera gånger blivit apostroferad under debatten, motion nr 2281 av sju socialdemokrater från SSU, Kvinnoförbundet och Broderskapsrörelsen. När sedan avtalet mellan industrin och regeringen förelåg den 1 maj visade det sig att våra farhågor faktiskt blev besannade med råge. Det började som vi vet med 24,9 miljarder — den summa som vi stannade för i våra beräkningar. Men när avtalet kom den 1 maj blev det 25,7 miljarder i 1981 års februaripriser plus andra kostnader som man också måste räkna in — det har angetts 4 miljarder mer. Det finns uppgifter om att det kanske är fråga om ännu högre kostnader, en ökning med 15-20 26, innan vi ens vet om planet kan flyga i alla sina tre versioner. Varför är vi då så noga med kostnaderna? För några dagar sedan stod det strid här i riksdagen om karensdagarna. Det fanns inte pengar, hette det, staten måste spara. Vi kunde här ta fram andras.k. besparingar på det sociala fältet. Nu vet vi vad resultatet blivit ute i kommunerna. Socialbidragen ökar katastrofalt. Regeringens politik visar sig i det som verkligen är en katalysator i fråga om hur det står till socialt sett. Som socialdemokrat ser jag det som viktigt att slå vakt om en stark ekonomi för att rädda de sociala reformer som vi har kämpat oss fram till. Jag sträcker mig här inte längre än till att säga: Rädda dem! I detta läge spänner regeringen och moderaterna musklerna och säger att vi vågar ta beslut som är långtsyftande, och det är verkligen detta. Det är fråga om en generation, kanske 40 år. Besluten är nödvändiga — och nödvändiga att ta just nu, menar man. Man tar inte ens tid på sig att föra de förhandlingar som socialdemokraterna begärt. Man säger att socialdemokraterna har beslutskramp och att det är skönt att ändå någon vågar. Vi kan ta den kritiken med ro. Detta är ett enormt stort beslut. Vad den socialdemokratiska reservationen nr 8 begär är ett uppskov. Den som vet något om politik vet ju också att det kanske inte alls blir lättare senare. Men i dag är grunderna för ett beslut alltför dåliga. Det måste finnas, och det är avgörande för min del, starkare garantier för att ett nytt flygplan ryms inom ramen 24,9 miljarder. Risken för att få in en gökunge i försvaret är alltför stor. Jag vill ta upp sysselsättningsfrågan i sammanhanget, eftersom den spelat en viss roll i debatten. Sanningen är ju den, att detta är en högteknologisk tillverkning, att den är dyr och naturligtvis skapar mindre arbete än motsvarande summa pengar inom t.ex. den sociala sektorn. En amerikansk undersökning säger oss att 1 miljard dollar satsade på offentlig konsumtion ger ca 50 000 fler jobb. I Arbetarrörelsens Fredsforum har man formulerat det så här: ”Det hör till vår tids största lögner att vapenindustrin skapar jobb och välstånd.” Så är det naturligtvis. Olof Palme sade ungefär samma sak i sitt inlägg, och jag kan bara understryka det. Vi har yrkat avslag på propositionens förslag om JAS. Det betyder att nya överväganden måste till, innan nytt beslut kan fattas. När demagogerna är i farten påstår de att vi säger nej till ett nytt flygplan, att vi inte vill ha något nytt flygplan efter Viggen. Den som läser vår motion vet att vi inte säger detta. Det är självklart att ett luftförsvar behöver flygplan. Men problemet med JAS är att det kräver en lång serie för att det över huvud skall bli någorlunda konkurrenskraftigt. Detta binder i sin tur luftförsvaret vid flyget. Kanske behöver flyget kombineras med helikoptrar och robotar? Vi behöver pröva vad en licenstillverkning av ett utländskt plan betyder. Jag inser självfallet att ett svensktillverkat stridsflygplan är en fördel, men inte till vilket pris som helst. Förresten vet vi att det inte finns något helt svensktillverkat plan. Vi vet inte hur kombinationen mellan svenskt och utländskt blir i någotdera fallet, förrän vi prövat frågan ytterligare. Är det möjligt, ekonomiskt, att spara genom att anskaffa ett mindre antal JAS-plan? Jag delar alltså inte Lars Werners och vpk:s syn att frågan om JAS skall avföras en gång för alla. En sak till! Vi hoppas ju alla på nedrustning. Vi bör åtminstone hålla öppet för en omstrukturering och nedbantning. Också i ett sådant läge måste vi ha en friare ställning. Jag har, fru talman, över huvud taget inte deltagit i några försvarspolitiska debatter här i kammaren tidigare. Men omständigheterna har tvingat mig att också ta tag i den här frågan. Inom Broderskapsrörelsen, liksom i SSU och Kvinnoförbundet har sedan länge bedrivits ett försvarspolitiskt programarbete. Vi har pläderat för en omstrukturering av försvaret — lägre militärkost nad, större resursramar för civilförsvar och ekonomiskt försvar. Dessutom har vi velat pröva civilmotståndet som en komplettering. Det utreds f. n. Självfallet har vi varit starkt kritiska till den ökade vapenexporten. Till den ändan har jag personligen frågat mig, om inte Sverige borde pröva ett samarbete med likasinnade stater, som vi f. ö. samarbetar med i FN, för att på det sättet klara vapenindustrins behov av långa tillverkningsserier. Kanske vi då kunde komma ifrån att exportera till, jag höll på att säga, alla möjliga suspekta stater, men vi har ju en prövning och vet hur vapenexport fungerar i verkligheten, där tredje part blir inblandad. Hur stora skall försvarskostnaderna egentligen vara? Ja, den som visste det! Det beror på hotbilden, och den vet vi väldigt litet om, men också på människors känsla av trygghet. Vi vet att ÖB och moderaterna alltid kommer att tycka att kostnaderna är för låga, att Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen t.ex. alltid kommer att tycka att de är för höga. Jag tror uppriktigt sagt att det helt är beroende av var någonstans vi hör hemma. Försvarsminister Torsten Gustafsson meddelade i går att han tänker tillsätta en utredning om ökat stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna. Det har sagts mycket positivt om dem under den här debatten. Men när vi har begärt ett par eller fyra miljoner i första omgången för folkrörelsernas fredsarbete, så har det blivit nej. Det tillhör utrikesutskottet och vi har behandlat det tidigare, men jag tar upp det som ett symtom på hur man tänker. Vår motion 2281 yrkar, liksom den socialdemokratiska reservationen nr 8, avslag på propositionen i flygplansfrågan. Motiveringen är i båda fallen att vi behöver tid för ytterligare överväganden. Men den socialdemokratiska reservationen yrkar dess värre avslag även på vår motion. Jag förstår inte logiken, men det tvingar mig till att yrka bifall till vår motion i första omgången. I andra hand stöder jag naturligvis s-reservationen, som yrkar avslag på propositionen och innehåller ett tillkännagivande om nya överväganden i denna oerhört stora och viktiga fråga.
Fru talman! Det var en intressant röstförklaring från Evert Svensson när han säger att han i första hand yrkar bifall till sin motion och i andra hand till den reservation som innebär avslag på hans motion. Detta innebär att han i det avseendet är på rätt väg. Det är ungefär som att använda en halv miljard kronor på att utreda ett projekt som han anser meningslöst. Det är intressant, eftersom han anför att det finns så många sociala problem i samhället. Varför är han då beredd att satsa en halv miljard på detta projekt? När det gäller kostnaderna är det viktigt att komma ihåg att det bemyndigande som vi nu talar om inte gäller 25 miljarder utan ett betydligt mindre belopp. Det är viktigt att civilmotståndet utreds av landshövding Bengt Gustavsson. Den frågan har vi ju inte diskuterat just nu. Jag hälsar alltså med tillfredsställelse att de som för en månad sedan ville yrka avslag på förslaget om svenskt JAS — vpk, Maj Britt Theorin och Evert Svensson — nu är beredda att anslå en halv miljard för att utreda ett projekt som de tidigare ansåg vara meningslöst.
Fru talman! Detta är ett projekt som räcker inte bara en generation dvs. 25 år, utan kanske 40 år. Det är alltså ett oerhört omfattande beslut som vi kommer att fatta. Om man då från socialdemokratiskt håll begär ytterligare tid för överläggningar, betraktar jag det ungefär som att begära en bordläggning, med möjligheter till ytterligare utredning. Det är ändå så i vårt organisationsliv, och även här i riksdagen, att om ett stort parti begär en sådan sak, brukar motparten gå med på det.

Fru talman! Evert Svensson öppnar genom sitt röstande på den socialdemokratiska reservationen vägen för prövning av utländska alternativ. Vad han nu plötsligt är beredd att utreda är alternativ av typ F 18, som kanske görs i ett annat land och som i så fall innebär stort beroende av USA eller något annat land. Detta är resultatet av Evert Svenssons agerande. Sedan vill jag än en gång ta upp frågan om att socialdemokraterna inte skulle fått information. Denna fråga har utretts under flera år av rader av utredningar med socialdemokratiska ledamöter som deltagare. Man har under hela våren fått allt önskat material. Det faktum att den socialdemokratiska partiledaren endast haft sex dagar på sig kan väl inte undanröja möjligheten för socialdemokratiska partiet att ha en åsikt.
Fru talman! Förstår inte Gunnar Björk i Gävle poängen i detta? Att driva fram ett beslut mot nästan halva riksdagen, ett beslut som inte bara gäller vår generation utan går ännu längre! Jag sade i mitt yttrande här att demagogerna är i farten när de säger att vi inte vill ha ett nytt flygplan. Det är självklart att ett luftförsvar måste ha ett flygplan. Helst bör det vara svensktillverkat — jag höll på att säga inom citationstecken, för delar till ett värde av 30 26 av kostnaderna kommer utifrån. Men det kan naturligtvis inte ske till vilket pris som helst. Det sägs ju också att detta är det sista beslut vi kan ta om ett s.k. svensktillverkat plan. Alltså öppnar vi möjligheterna i framtiden för ett utländskt plan. Jag har sagt i mitt inlägg — och står naturligtvis för det — att man måste pröva också andra alternativ. Det är en kostnadsfråga, och vi kommer att ha oerhört stora ekonomiska bekymmer framöver. Jag som sysslar med socialpolitik ser framför mig hur svårt det är. Jag gick inte längre i mitt inlägg än att säga att det blir svårt att slå vakt om de reformer vi har — och som ni nu håller på att rasera. Vi hade nyss en debatt om detta. Då fanns inte pengar. Nu finns det pengar i miljardklassen.

Fru talman! Jag vill inledningsvis beklaga att talarordningen inte arrangerats på ett sådant sätt att talare med kända gemensamma yrkanden och intressen grupperas tillsammans. Det skulle ha givit en intressantare debatt och inte så många inlägg av typ monologer som upprepar vad andra sagt. Jag måste återföra kammarens intresse till frågan om förändringarna i fredsorganisationen. Jag har då och då — inte minst från journalister — fått frågan vems intressen jag anser mig företräda i mitt politiska arbete, partiets eller det egna länets. På den frågan brukar jag alltid svara att jag ser Sverige som en enhet och att vad som är bra för Sverige också är bra för Jönköpings län. Med en sådan inställning faller det sig naturligt att arbeta för det parti som har ett program som är bra för landet, men också att i enskilda sakfrågor ha en övergripande syn på vad som är bra för saken — det kommer då på sikt att bli bra för landet och för det egna länet och dess invånare. Inte minst bör en sådan inställning gälla i en för nationen så väsentlig fråga som försvarspolitiken. Det nu föreliggande försvarsbeslutet har i hög grad inriktningen att försöka effektivisera vårt försvar genom att delvis omfördela resurserna från fredsorganisationen till krigsorganisationen. De förändringar i fredsorganisationen som därvid blivit nödvändiga borde naturligtvis ha genomförts på ett ur ekonomisk synpunkt och effektivitetssynpunkt för försvaret så väl genomtänkt sätt som möjligt. I motion 2180 har jag, Göte Jonsson och Anders Björck med utgångspunkt i de påpekanden som gjorts av artilleriinspektören och tränginspektören hävdat att de förbandsnedläggningar som planeras och nu av försvarsutskottet beslutats i södra Mellansverige sker på ett för arméns organisation olyckligt sätt. I stället för en rationellt genomförd och med största ekonomiska hänsyn gjord omorganisation av fredsorganisationen har man sneglat på regionalpolitiska krav. Inget annat än regionalpolitisk omsorg om Karlsborg och Skövde kan rättfärdiggöra sådana organisationsförändringar som nedläggningen av T1 i Linköping och förflyttningen av trängens officershögskola och det därav betingade förhållandet att A 1 i Linköping behålls i stället för A 6 i Jönköping. A 6 är ett välfungerande och välbeläget förband med tillgång till ett för utbildningsändamål användbart skjutfält, och A 6 är den plats dit för några år sedan artilleriets officershögskola förlades i syfte att förbättra rekryteringen av officerare till artilleriet. Denna gick nämligen trögt så länge högskolan var förlagd till Östersund. En förflyttning till Kristinehamn torde återskapa rekryteringsproblemen. För att inte slå sönder det välfungerande samarbetet mellan regionsjukhuset i Linköping och dess högskoleutbildning på den medicinska sidan tvingas man nu också behålla en del av trängutbildningen i Linköping, bl.a. utvecklingsarbetet kring fältsjukhusen. Däremot förflyttas huvuddelen av verksamheten till Skövde. Detta innebär naturligtvis, som Lars Henrikson här tidigare har framhållit, såväl ekonomiska förluster som effektivitetsförluster. Ett befolkningstätt område som Jönköping med goda kommunikationer och utmärkta värnpliktssociala förhållanden ställs utan fredsförband, vilket också får svåröverblickbara konsekvenser för de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Eftersom skjutfältet i Skillingaryd även i fortsättningen kommer att behövas för artilleriförbanden i Sydsverige, kommer även här spillror av den ursprungliga verksamheten att få behållas, vilket innebär splittring av resurser och ekonomiska fördyringar. Begäran om en förutsättningslös ekonomisk utredning beträffande följderna av de nu planerade förändringarna i fredsorganisationen, jämfört med en nedläggning av T 2 och A 1, har avvisats av försvarskommittén och även av utskottet. Mest anmärkningsvärt är dock, tycker jag, att försvarsutskottet på s. 66 i betänkandet oförblommerat erkänner sina motiv för valet av ”nedläggningsförband”: ”Om A 6 bibehålls måste A 1i Linköping läggas ner. Det blir då inte möjligt att avveckla T 1, vilket medför nedläggning av T2 i Skövde. Utskottet bedömer att en sådan nedläggning vore regionalpolitiskt mer olycklig än att avveckla A 6 m.m. i Jönköping.” Försvarsutskottet bedriver här alltså inte försvarspolitik. Det bedriver regionalpolitik. Jag skulle vilja fråga utskottets talesmän: Är det bästa sättet att använda snäva ekonomiska försvarsramar? Jag yrkar, fru talman, bifall till motion 2180. I detta fall är det som är bäst för Sverige uppenbarligen även bäst för Jönköpings län. I andra hand — om inte detta yrkande vinner bifall — kommer jag och mina medmotionärer att stödja reservation nr 6, eftersom hemställan i denna reservation innebär bifall till vår motion — även om reservationens motivtext delvis innehåller just den typ av argumentering som jag i sammanhanget finner felaktig och som dessutom när det gäller de intressen som A 6 har är direkt skadlig. Här hade det varit bättre med enbart rationella ekonomiska och försvarspolitiskt gångbara argument. I så fall kunde Åke Gustavsson, som i egenskap av ledamot i försvarskommittén och i utskottet ju haft utomordentligt goda möjligheter att göra mera för A 6, kanske t.o.m. ha fått någon av sina egna partikamrater att stödja hans reservation.

Fru talman! Jag konstaterar att Anita Bråkenhielm inte har särskilt stor tilltro till sin motion, eftersom hon utgår från att den kommer att förlora i kontrapropositionsvoteringen och att hon därmed kommer att ansluta sig till reservationen. Beträffande hur många ledamöter från olika partier som vi får att rösta med oss, återstår att se i den votering som vi har framför oss. Jag uttalade redan i går att jag förutsätter att samtliga moderater — möjligen med undantag av moderaterna i försvarsutskottet — kommer att rösta för reservationen, eftersom moderaterna i 1976 års valrörelse ju talade om att en röst på moderata samlingspartiet skulle innebära att A 6 kunde vara kvar som regemente. Löftena kan väl ej svikas i det här sammanhanget?

Fru talman! Jag skall inte ta upp den kastade handsken från Anita Bråkenhielm beträffande diskussionen om den eventuella nedläggningen av T2i Skövde. Två moderata tidningar, en i Östergötland och en i Skaraborgs län, har fört en debatt på denna punkt. Men jag har all anledning att ställa mig bakom det förslag som utskottet i detta avseende har kommit fram till. Man kan inte, fru talman, bortse från de regionalpolitiska effekter som ett sådant här försvarsbeslut ändå har. Det är dem som jag något skulle vilja beröra, och då särskilt effekterna i Skaraborgs län. Om man av kostnadsskäl skall göra neddragningar och rationaliseringar i försvaret och dess fredsorganisation, får det tyvärr negativa konsekvenser på många håll i landet, beroende på att vissa sysselsättningstillfällen försvinner inom den sektor som det militära försvaret svarar för. Att det är många orter som berörs av ett sådant här beslut visar också den mängd motioner som kammaren har att behandla med anledning av försvarsbeslutet. Skall det göras en anpassning till de kostnadsramar som vi anser oss ha råd med då det gäller fredsorganisationen, är det uppenbart att vissa förband måste läggas ned och vissa förflyttas. Ofta blir det väl så — jag har i alla fall en känsla av det — att många accepterar att förband läggs ned på andra orter, bara det inte drabbar den egna regionen eller kommunen. Där har vi problemet — spara gärna på utgifter, bara sparandet inte går ut över min egen hemort. Fru talman! Vi socialdemokrater från Skaraborgs län har inte väckt några motioner med anledning av försvarsbeslutet. Vi har nämligen gjort den bedömningen, att även om det sker neddragningar i såväl Skövde som Karlsborg får vi acceptera detta, dock under den förutsättningen att staten tar sitt ansvar och så långt möjligt kompenserar sysselsättningsbortfallet med annan statlig verksamhet på orter som i det här avseendet blir utsatta. Det som händer på förbandssidan i Skaraborg är i stort sett följande: Större delen av S 2 i Karlsborg försvinner. Detta skall kompenseras med att K3 flyttas från Skövde till Karlsborg. Det är alltså en omlokalisering som sker inom länet för att skydda Karlsborgi dess utsatta situation. Det är klart att värdet av denna omflyttning alltid kan diskuteras. Det kommer sannolikt att ta ganska lång tid innan omflyttningen blir till någon särskild fördel för Karlsborgs kommun, eftersom man har anledning att räkna med att den omlokaliserade personalen i stor utsträckning kommer att pendla mellan Skövde och Karlsborg. Man tjänstgör i Karlsborg, men kommer kanske ganska länge att bo kvar i Skövde. Jag har flera gånger här i kammaren framhållit det speciella läge som Karlsborgs kommun befinner sig i. Även om det är tjatigt, vill jag upprepa det igen: Det finns ingen kommun i detta land som är så beroende av den militära verksamheten som just Karlsborg. Närmare 40 96 av de yrkesverksamma i denna kommun har sin utkomst inom militär och civilmilitär verksamhet. Dessutom har Karlsborg sedan historisk tid, alltsedan fästningen tillkom, vuxit upp kring den militära verksamheten. Utan dessa satsningar från statens sida i form av militära anläggningar i denna kommun hade inte Karlsborg funnits som ort i dag. Det är detta som är utgångspunkten för att man med all rätt kan hävda att staten måste känna ett speciellt ansvar för Karlsborgs kommun. Det har vi uttalat vid flera tillfällen här i riksdagen, bl.a. har riksdagens näringsutskott gjort sådana uttalanden. Jag tillåter mig, fru talman, att än en gång framhäva detta ansvar som staten måste ha gentemot Karlsborgs kommun. Jag kan därför med tillfredsställelse notera att man i såväl propositionen som utskottets skrivningar har tagit alla de hänsyn som är möjliga att ta i detta sammanhang. Karlsborgs kommun tål definitivt inte ytterligare åderlåtning på sysselsättningstillfällen. När det gäller förhållandena i Skövde kommun är det uppenbart att kommunalmännen även där känner oro inför sysselsättningsutvecklingen, även om man inte är lika illa ute som det lilla Karlsborg med dess begränsade arbetsmarknad. Men Skövde får nu trots allt lämna ifrån sig K 3, något som i varje fall på sikt kommer att innebära bortfall av arbetstillfällen. Vi skall ha klart för oss att även Skövde kommun har en mycket sviktande arbetsmarknad f.n. Detta har de ansvariga kommunalmännen i Skövde vid flera tillfällen sökt förklara för de borgerliga regeringarna, utan att egentligen ha mötts av någon större förståelse i kanslihuset. Förutom att Skövde nu får lämna ifrån sig K 3 sker en omlokalisering inom Skövde garnison, vilket innebär att T 2 skall sammanläggas med P 4. Detta innebär å andra sidan att T 2:s nuvarande lokaler kommer att utrymmas. Här finns nu, fru talman, ett utmärkt tillfälle att snabbt verkställa det regeringsbeslut som fattades redan av den socialdemokratiska regeringen, med Eric Holmqvist som försvarsminister, 1975 och som innebar att Civilförsvarsskola Väst skall byggas ut i Skövde. T 2:s tidigare lokaler kan då användas för detta ändamål, och det är kommunen och de militära myndigheterna överens om. Det innebär att detta projekt bör bli avsevärt billigare, då man kan använda befintliga lokaler i stället för att bygga nytt. Jag utgår alltså ifrån att den viktiga frågan om byggandet av Civilförsvarsskola Väst i Skövde nu kommer att lösas. Fru talman! Med dessa utgångspunkter är jag för min del beredd att tillstyrka försvarsutskottets förslag med avseende på fredsorganisationen då det gäller effekterna för Skaraborgs län. Naturligtvis kommer vi skaraborgare att med uppmärksamhet följa utvecklingen av på vilket sätt dessa beslut kommer att genomföras.

Fru talman! Under punkt 8, Fredsorganisationen för det militära försvaret m.m., mom. 5, beträffande organisationsförändringar inom marinen, avstyrker försvarsutskottet min motion 1981/82:2277. Som skäl anför utskottet operativa och sysselsättningsmässiga fördelar på Norrlandsoch sydkusten som uppnås genom den i propositionen gjorda avvägningen. Utskottet konstaterar dock med motionen ”att reduceringarna på Västkusten negativt påverkar beredskapen i fred”. Detta utskottets konstaterande är icke lugnande, utifrån vad som i motionen påtalas rörande det förändrade säkerhetspolitiska läget i Norden i allmänhet och för västkusten i synnerhet. Av de två strategiska huvudlinjerna mellan supermakterna, som berör svenskt territorium, går den ena genom Östersjöutloppen. Dessa utgör i strategisk mening ett stort område från Bornholm till Skagen och norska Sörlandet, intilliggande landområden inbegripna. Skåne och den svenska västkusten är en väsentlig del av detta område, väsentlig inte minst på grund av dess kusters lämplighet för utgångsgruppering av sjöoch flygstridskrafter. I en militär konfliktsituation i Europa blir det av vitalt intresse för de båda stormaktsblocken att behärska Östersjöutloppen. Jag vill, fru talman, särskilt understryka detta. I den kapplöpning som denna strävan föder ställs lätt svenska neutralitetsintressen åt sidan — särskilt om fredsförbanden genom sin svaghet inbjuder till överraskningsanfall. Vår neutralitets trovärdighet får icke undergrävas genom uppenbara militära svaghetszoner. Fru talman! Jag delar överbefälhavarens bedömning när han prioriterar KA 4 före KA 5. Den övergripande strategiska och operativa analys som fört fram till detta ställningstagande har i den politiska bedömningen icke vunnit anslutning. Försvarsutskottets hemställan i detta avsnitt innebär en ytterligare uttunning av västkustens försvar — en utveckling som är djupt oroande. Västkustens strategiska läge måste ges en avsevärt ökad tyngd i den försvarspolitiska bedömningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1981/82:2277.

Fru talman! I motion 2281 föreslår sju socialdemokrater från Broderskapsrörelsen, ungdomsförbundet och kvinnoförbundet att riksdagen avslår propositionen i den del som avser anskaffning av nytt flygplan, det nu redovisade JAS-projektet. Jag yrkar bifall till motion 2281.

Försvarsbeslutet i övrigt gäller den närmaste femårsperioden, men beslutet om JAS innebär inte bara en bindning för dessa fem år, och inte heller bara låsningar för köp av 140 plan fram till år 2000 för nu beräknade 25,7 miljarder kronor, utan också en bindning för tiden efter år 2000 med officiellt beräknade 50 miljarder kronor som kostnad och minst en dubbelt så lång serie. Det är på sin plats att detta sägs rent ut. Om ett svenskbyggt JAS skall vara ekonomiskt lönsamt i jämförelse med utländska alternativ eller licenstillverkade, krävs en viss serielängd om ca 300 plan. Att förbilliga JAS genom att minska antalet plan går således endast ned till 300 plan. Uppskattningen 25,7 miljarder gäller bara för tiden fram till år 2000. Vi motionärer vill varna för att i ett läge där man låst sig för alternativet ett svensktillverkat JAS och kostnaderna kommer att visa sig överstiga ramen, återstår endast två lösningar: antingen att ge upp den allmänna värnplikten och lägga ner fler förband eller att öka försvarsutgifterna på bekostnad av välfärdspolitiken. Detta kan vi inte acceptera. Vår kritik mot regeringens förslag är följande. För det första skall riksdagen på ett bristfälligt och helt otillräckligt beslutsunderlag i dag låsas upp för ett 50-miljardersprojekt. Regeringen begär att riksdagen skall ge klarsignal till ett alternativ utan att andra alternativ har fått jämföras. Ingen utredning har gjorts, ingen offert har tagits på alternativ. Riksdagen skall i praktiken tvingas säga ja eller nej till ett alternativ, utan att andra alternativ förts fram. När väl detta beslut är fattat, tvingas riksdagen att ta de ekonomiska konsekvenserna. Det är därtill ganska fantastiskt att riksdagen och regeringen frånhänt sig ordentlig insyn och beslutsmöjlighet genom tillsättandet av en särskild industrigrupp för JAS. Till denna har man fört den verkliga makten. För det andra riktar vi kritik mot de osäkra ekonomiska konsekvenserna och osäkerheten om prestanda och tekniskt utförande. Flera borgerliga talare har ganska lättsinnigt i dag och i går sagt att det är omöjligt att säkert överblicka framtida kostnadsutvecklingar. Ingen kan exakt förutsäga kostnaderna för 1990-talet och inte heller dollarkursens värde framgent sade statsministern i går. Dagens dollarkurs känner man dock till. Trots det räknar man med 4:58! Dagens kurs är 5:89! Om dollarkursen vet vi ingenting, sade statsministern, men efter år 2000 har vi kontrollstationer. Men vad hjälper kontrollstationer om man inte har lagt ett tak för kostnaderna efter år 2000? En korrekt redovisning av kostnaderna som vi kan överblicka dem i dag ger i stället följande: En realistisk dollarkurs ger en kostnad på ytterligare minst 1-2 miljarder. Låt mig då säga, att om man räknar en dollarkurs på 5:58 i stället för 4:58, blir det en ytterligare kostnad på 2 miljarder. Om man räknar på 5:25 i stället för 4:58, kommer man upp till en ökning på 1,5 miljarder. Men regeringen har valt ungefär 4:50 i genomsnitt när den har räknat fram dollarkursen. Då skall man veta att detta sker under ungefär en tioårsperiod. I så fall måste man basera det hela på den nuvarande dollarkursen, som är nästen 6 kr. Det betyder att under en längre tid kalkylerar regeringen allvarligt med en dollarkurs på 3 kr. Det måste väl ändå anses otänkbart. Dollarkursen är enligt mitt förmenande godtyckligt vald — någon annan slutsats kan man inte dra. De icke prissatta utvecklingskostnaderna ger ytterligare en kostnad på 1-2 miljarder. Utebliven rationalisering på FMV på grund av tidigare ej förutsedda JAS-arbetsuppgifter gör ytterligare ca 1 miljard. Det blir en summa på 33-35 miljarder fram till år 2000 i stället för den redovisade summan 25,7 miljarder. Även om riksdagen skulle fatta beslut om den justerade ramen på 25,7 miljarder, som alltså i verkligheten är väsentligt högre, sitter statsmakterna fast när problemen uppstår. Ingen regering kan ta på sitt ansvar, när många miljarder är satsade, att säga nej till ökade kostnader för uppkomna problem, exempelvis med styrsystem. Man låser sig in blanko. All erfarenhet från utlandet, liksom från vårt eget land, visar att kostnaderna för planen under deras livstid flerdubblas. Inget flygplansprojekt i världen har hållit kostnadsramarna. Kostnadsutvecklingen för JAS bara i år bekräftar att så blir fallet också med JAS. Inget annat land i Europa anser sig ha råd eller resurser att utveckla ett nytt stridsflygplan. Men det borgerliga Sverige, som försett oss med ett förödande budgetunderskott och sönderkörd ekonomi och där välfärdspolitiken nu börjar raseras, anser att vi har råd att låsa oss för ett 50-miljardersprojekt på ett så dåligt underlag. Det är klart: Skall man inte ta det politiska ansvaret i fortsättningen, kan man kosta på sig mycket. Viggen kostade på sin tid 18 milj.kr. styck när regeringen fattade beslut 1962. Nu är styckepriset uppe i över 170 milj.kr. — kanske mer, har det sagts mig. Det beror dels på ett minskat antal plan att fördela utvecklingskostnaderna på, dels på inflationen, men till stor del på kostnadsfördyringar. Det är på sin plats att också påpeka att beslutet om JAS inte i dag är nödvändigt ur militär synpunkt. Det är ett industripolitiskt beslut, inte ett försvarspolitiskt beslut man nu tvingar riksdagen till. Under fyra år var jag ledamot i den förra försvarsutredningen. Det var mycket lärorikt. Den utredningen redovisade två viktiga undersökningar 51 som berör dagens beslut, nämligen undersökningar om den svenska flygindustrin och dess möjligheter för framtiden.

I stort sett! Vilka utredningar har regeringen gjort som motbevisar den förra försvarsutredningens material? Inga, såvitt jag vet! Det betyder att fortfarande gäller att en fortsatt svensk flygindustri kräver ökade försvarskostnader. Men socialdemokratin säger nej till det borgerliga löftet om ”realt bevarad köpkraft”. Olof Palme har tidigare i debatten klargjort att en allmän bedömning pekar på att JAS-projektet kommer att bli åtminstone fyra miljarder dyrare än den ram socialdemokratin kan stå ut med. Vad återstår att täcka de icke beräknade kostnaderna med? Höjda försvarsramar, dvs. upprustning? Eller den allmänna värnplikten? Kostnader är osäkra, tekniken likaså. Likafullt vill borgerligheten ge carte blanche för industrigruppen. Räkningen överlåter man åt socialdemokratin och skattebetalarna att betala. I vår motion har vi menat att alla dessa outredda frågor om såväl kostnader som teknik, som också den socialdemokratiska reservationen redovisar, bör leda till att det nuvarande förslaget förkastas och att regeringen får återkomma när den har förutsättningar att inför riksdagen redovisa ordentligt underlag för JAS och tänkbara alternativa lösningar. Svårare än så är inte den särskilda socialdemokratiska motionen. Underlag saknas, såväl tekniskt som ekonomiskt. Uppskattade kostnader överskrider starkt vad socialdemokratin med beslut om minskade militära kostnader kan acceptera. Därför måste förslaget i propositionen om anskaffning av nytt flygplan avvisas, vilket vi kommer att rösta för. Om detta inte vinner kammarens majoritet, kommer vi att rösta med den socialdemokratiska reservationen, där det begärs uppskov till nästa riksmöte. Vi ser det som en vinst att socialdemokratin i sin helhet tar konsekvenserna av sina krav på bl.a. kostnadsramen och begär uppskov. Så något om regeringens agerande i den internationella nedrustningsdebatten kontra dess agerande på hemmaplan. Den svenska regeringen har yttrat sig inför den FN:s särskilda nedrustningssession som börjar på måndag och bl.a. sagt: ”Den svenska regeringen delar med oro de allvarliga varningsorden som enhälligt uttryckts av FN-gruppen av regeringsexpert om förhållandet mellan nedrustning och utveckling att världen nu står inför en skiljeväg. Den kan antingen fortsätta kapprustningen eller röra sig mot en mer hållbar internationell ekonomisk och politisk ordning. Den kan inte göra bådade På hemmaplan föreslår regeringen ett beslut som kostar 100 miljarder för de närmaste fem åren. IT yttrandet till FN lovar regeringen att Sverige skall eftersträva ett effektivt genomförande av rapporten. Den visar ”att militärbudgetar är improduktiva utgifter i alla slags ekonomier, såväl marknadssom centralplanerade och blandekonomier. Militära utgifter stimulerar inte ekonomisk tillväxt.” Något som vi också hörde Olof Palme redogöra för i går. I riksdagen föreslår regeringen att ca 26 miljarder skall satsas på ett nytt stridsflygplan i prisläge februari 1981, i verkligheten 33-35 miljarder fram till år 2000.

Till FN skriver regeringen att ”själva storleken på och arten av de militära utgifterna får till effekt att öka spänningen, minska säkerheten och understödja system som gör ännu fler vapen nödvändiga”. Men för Sveriges egen del planerar regeringen att vi som hittills skall satsa det allra mesta av våra säkerhetspolitiska resurser just på militären.

Detta skriver den regering som med sitt förslag om JAS bäddar för svensk upprustning genom att ge det militärindustriella komplexet trumf på hand och som försvårar en svensk nedrustning t.o.m. i samband med en internationell nedrustning. Driver regeringen med FN och nedrustningssessionen? Är det bara fråga om narrspel? Gycklarnas afton? Eller skall man möjligen se aktstycket som en hård självkritik inom regeringen som UD och Ola Ullsten inte fått gehör för vid utformningen av säkerhetspolitiken? Eller är också den uppenbara självkritiken bara låtsaslek — ett spel för gallerierna? Hycklarnas afton? Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 2281.

Fru talman! Maj Britt Theorin kommer med många påståenden som inte kan stå oemotsagda. Hon kritiserar regeringens uppträdande när det gäller det internationella fredsarbetet och anser att vi är passiva på det området. Jag tror att jag vågar säga att den nuvarande regeringen driver vidare det arbete som tidigare regeringar har inlett — och på ett sätt som väcker internationell respekt. Det finns ingen anledning att angripa regeringen för passivitet i nedrustningsarbetet. Maj Britt Theorin tar på nytt upp frågan om JAS och säger att underlaget inte är tillräckligt, att planet inte har de prestanda som det skall ha, att det kostar för mycket — 4 miljarder. Den kostnadsuppgiften återkommer — en uppgift som jag tidigare har tillrättalagt här i kammaren och som inte kan verifieras. Det är en felaktig uppgift som lämnas från socialdemokratiskt håll. Vidare tar Maj Britt Theorin upp detta med priskompensationen och prisläget. Men det är ju ingenting nytt. Maj Britt Theorin åberopar själv att hon var med i 1974 års försvarskommitté, och där behandlade vi sådana frågor. Det finns inget annat sätt att fullfölja någon verksamhet än att ha ett priskompensationssystem. Och hur prisutvecklingen blir beror ju på inflationsutvecklingen, vilket alla känner till som något har sysslat med ekonomi. Maj Britt Theorin säger att vi tänker företa en upprustning. Jag förstår inte varifrån den uppfattningen kommer. Det tänkta JAS-systemet skall ju ersätta Viggensystemet när det går ut. De första divisionerna går ut i början av 1990-talet, och då skall JAS-systemet komma in. Det är inte fråga om någon upprustning, Maj Britt Theorin, utan fråga om att bibehålla värnkraften, som de flesta i denna kammare är överens om att vi behöver upprätthålla i en internationellt mycket orolig tid. Jag skulle vilja ställa en fråga till Maj Britt Theorin som jag i och för sig hoppas är obefogad — men jag ställer den ändå: Anser Maj Britt Theorin att den säkerhetspolitik som vi för i Sverige skall ändras? Jag har den absoluta uppfattningen att det svenska folket helt sluter upp bakom alliansfrihet och neutralitet. Vi kan, Maj Britt Theorin, inte föra en sådan politik utan stöd av ett efter våra förhållanden tillräckligt starkt försvar — det finns inga möjligheter. Ingen kommer att tro oss när vi gör våra internationella deklarationer. Det är inte fråga om någon upprustning, det är fråga om en bibehållen värnkraft. Freden är det viktigaste vi kan arbeta för i denna oroliga tid. Men en isolerad svensk nedrustning skulle inte bidra till en fredlig utveckling. Det skulle tvärtom kanske vara det som kastade oss ut i en orolig situation. Det finns ett ovillkorligt samband, som jag ser det, mellan försvars-, frihetsoch fredstanken.

Fru talman! Nej, Torsten Gustafsson, jag sade faktiskt inte att regeringen var passiv i nedrustningsarbetet. Det kunde jag i och för sig också ha tagit upp. Det jag gjorde var att redovisa exakt vad regeringen har sagt vid FN:s särskilda nedrustningssession och vad man gör här hemma. Då uppstår en inkonsekvens. Man kan inte säga en sak i internationella sammanhang och inte mena detsamma här hemma. Huruvida regeringen driver den tidigare regeringens FN-politik vidare vill jag sätta ett litet frågetecken för. Jag har varit FN-delegat i sex år, och jag menar nog att det är ganska stor skillnad på ett aktivt arbete i FN och ett passivt sådant. Men i ord är den borgerliga regeringen mycket duktig i sitt yttrande till Förenta nationerna. Det är i handling här hemma som man inte följer upp sina löften till Förenta nationerna, att aktivt följa just den expertutredning som har pekat på sambandet mellan utveckling och nedrustning. Jag redovisade inte 4 miljarder utan det Olof Palme sade om 4 miljarder. Jag redovisade en kostnad på mellan 33 och 35 miljarder för JAS-projektet. På ingen punkt har försvarsministern kunnat motbevisa de uppgifter jag har lagt fram. Det gäller dollarkursen. Man har alltså valt en dollarkurs som godtyckligt passar en lägre nivå, i stället för att anvisa den till en realistisk nivå. Det ger en kostnad, som jag sade, på minst 1-2 miljarder, sannolikt 2 miljarder. Det gäller det prisläge man räknat med. I stället för 25,7 miljarder vill jag ärligt för svenska folket tala om att det beslut man fattar i dag rör sig om nästan 29 miljarder, och det bör man känna till, även om det utgår från prisläget i februari 1981. Det är utvecklingskostnader som inte är prissatta, det är utebliven rationalisering på FMV och det är förskott. Sammanlagt rör det sig om 33-35 miljarder. Jag har högsta militära sakkunskap bakom de här siffrorna. Upprustning, sade jag. Ja, försvarsministern, om man inte klarar av ett JAS-projekt inom de ramar man har fått riksdagen att ställa sig bakom, om kompensation kommer att krävas för teknik, prestanda och ekonomiska realiteter är det ökade försvarsramar eller den allmänna värnplikten som får stå för detta. Det finns de två alternativen. Ökade försvarsramar är ingenting annat än upprustning, och det är vad samtliga socialdemokrater har varnat för vid beslut om JAS. Vi kan inte acceptera höjda försvarsramar. Vi kan inte acceptera det i ett ekonomiskt kärvt läge där människor har det besvärligt, och när den sociala välfärden gröps ur i landet. Vi kan inte låsa oss för de kostnader som den borgerliga regeringen lättvindigt vill få Sveriges riksdag att ställa sig bakom.

Fru talman! Det skulle föra alltför långt att på nytt göra den ingående redovisning som vi gjorde i går avseende kostnaderna och som jag också har försökt göra tidigare i dag i debatten med Hilding Johansson. Jag tror att vi får gå till kammarens protokoll och där se vilka uppgifter som finns. Om jag här skulle börja debatten på nytt med Maj Britt Theorin skulle det vara att anstränga kammaren alltför mycket rent tidsmässigt. Jag får intrycket, när jag lyssnar till Maj Britt Theorin, att vår möjlighet att föra en internationell fredspolitik egentligen inte är beroende av den svenska säkerhetspolitiken. Men det måste vara alldeles fel! Det är ju just genom alliansfrihet och neutralitet som vi har fått den plattform varifrån vi kan arbeta internationellt för freden. Det förvånar mig mycket att inte detta är någonting som vi alla är ense om. Jag vill också ställa en fråga till Maj Britt Theorin med anledning av hennes anförande. Det kan faktiskt tolkas så att Maj Britt Theorin förordar en isolerad svensk nedrustning. Är det så?
Fru talman! Vad vi här i kammaren i dag har att diskutera — och det underlag som regeringen har att ta ställning till — är regeringens förslag, de motioner som väckts resp. de reservationer som är fogade till betänkandet. Där har sju socialdemokrater, just med hänsyn till det totalt osäkra underlaget vad gäller ekonomi och teknik för ett jättelikt militärt projekt, förordat ett nej till regeringens förslag. Vi har pekat på att vi inte har fått möjlighet att väga det mot vare sig andra svenska plan eller mot licenstillverkade eller köpta plan. Vi har i riksdagen endast att välja på att säga ja eller nej. Detta är vad vi har att diskutera dag i kammaren. Därvidlag har vi lagt ett förslag, och det står vi bakom. Jag har också försökt att påvisa vad konsekvenserna ekonomiskt blir för den kommande generation av riksdagsmän som skall bära bördan som följer av det beslut som den borgerliga regeringen vill tvinga igenom med någon rösts övervikt. Jag har också pekat på inkonsekvensen i regeringens egen politik här hemma i förhållande till det man säger i internationella sammanhang. Nej, Torsten Gustafsson, jag står bakom den svenska säkerhetspolitiken, den svenska säkerhetspolitik som förutsätter ett mycket starkt internationellt arbete, en stark utrikespolitik, nedrustningsarbete, biståndsarbete, FN arbete — i kombination med ett svenskt försvar. Jag har varken nu eller tidigare i denna riksdag lagt fram något förslag om en avrustning eller ensidig svensk nedrustning. Men jag har pekat på möjligheterna att ta fram modeller för hur en sådan nedrustning skall kunna gå till, och det står jag för. Sådana förslag har jag däremot inte haft möjlighet att lägga fram i Sveriges riksdag. Men försök inte dra er undan det ansvar som försvarsministern har för den proposition som är lagd i ärendet, där ni försöker vilseleda svenska folket beträffande de ekonomiska konsekvenserna av ett jättelikt militärindustriellt komplex — samtidigt som ni med andra tungor talar vackert i Förenta nationerna om hur man skall begränsa militärutgifter och militära kostnader. Det är en sak att tala utomlands — i FN eller på andra ställen — men det är tydligen en annan sak att ta konsekvenserna i det egna landet.
Fru talman! Min replik kan bli mycket kort. Jag står verkligen för den proposition som är lagd till riksdagen. Och den som försöker vilseleda svenska folket är inte jag utan Maj Britt Theorin.

Fru talman! Dagens beslut är på något sätt kulmen på en tioårig process, där vi har utrett olika typer av flygplan. Den fick sin upptakt söndagen den 1 oktober 1972, sedan den socialdemokratiska partikongressen efter en kort debatt i en hård votering med 174 röster mot 163 beslöt att bifalla ett yrkande av Maj Britt Theorin med innebörd att någon ytterligare avancerad flygplanstyp icke skulle komma till stånd i Sverige. Det var upptakten till tio år av utredande — utredningar som har belyst och föreslagit nästan varje tänkbar flygplanstyp: små, stora, amerikanska, franska, svenska och svensk-italienska plan. Plan av alla de färger, digniteter, storlekar och konfigurationer har passerat revy genom denna kammare, genom den ena offentliga utredningen efter den andra. Nu står vi efter något år av utredning kring ett mer realistiskt alternativ vid en beslutstidpunkt. Gradvis har det från socialdemokratins sida — jag säger detta med tillfredsställelse — skett en reträtt från det olyckliga beslut som fattades 1972. Våren 1980 var socialdemokraterna med på att utreda ett nytt, avancerat flygplan. I dag försöker man med retorik, verbala attacker och rökridåer dölja något som jag ändå tycker är ett positivt faktum, nämligen en principiell uppslutning bakom ståndpunkten att vi i Sverige behöver någon typ av JAS-flygplan, någon typ av avancerat flygplan. 1972 var socialdemokraterna starkt splittrade. Den oenigheten har under ett decennium kostat oss mycken osäkerhet. Socialdemokraterna förblir i väsentliga hänseenden splittrade ännu i dag. Två ledamöter kommer att rösta för regeringens linje — om än med argument som jag finner tämligen irrelevanta för en fråga som denna. Och nu yrkar Evert Svensson och Maj Britt Theorin bifall till den motion som innebär avslag på JAS-projektet som det presenterats i regeringens proposition och som det presenterats i betänkandet från försvarsutskottet; det förslaget står en enig borgerlighet bakom. Och mitt i alltihop uppträder Olof Palme som medlaren, den tillfällige mittenledaren i en socialdemokrati, där flankerna i en central fråga plötsligt springer i väg åt de mest olika håll. Detta är, fru talman, bekymmersamt. Inom den västeuropeiska socialdemokratin kan vi i dag se två olika riktningar när det gäller arbetet: de som i bland kallas integrationisterna och som strävar efter att ständigt med partiet integrera alla nya frågor, alla de falanger och flöjlar som kan uppträda i den ena eller andra situationen. Mot den står principalisterna, som vill stå upp till försvar för de värderingar när det gäller industrisamhället och säkerhetspolitik som har lagt grunden för den västeuropeiska blomstringen under de senaste tre decennierna. Olof Palme och svensk socialdemokratis ledning i övrigt är integrationister. De strävar efter att göra såväl fru Theorin som företrädarna för den mera klassiska uppfattningen i dessa frågor till lags. De strävar efter att fånga in, utnyttja och spela på en fredsrörelse som till betydande delar ställer sig direkt avvisande till ett svenskt försvar och till ett svenskt flygplan. Men dessa integrationssträvanden innebär självfallet faror, såväl för landet som för socialdemokratin, faror för att ingen i slutläget, i detta virrvarr av verbala attacker, uppskovsyrkanden, utredningskrav och krav på kommissioner, egentligen skall veta var socialdemokratin står. Politik är att vilja, hette det. Nu är politik att skyla över vad man vill, därför att det ju kan väcka anstöt hos den ena falangen och möjligtvis också den andra. Däri ligger, i ett längre perspektiv, en fara för landet. Däri ligger risken att socialdemokratins säkerhetspolitik blir den minsta gemensamma nämnarens politik, där än den ena, än den andra flygeln eller falangen får styra resp. inlägga veto. Än är det sysselsättningen i den ena eller andra industrin eller i det ena eller andra fredsförbandet som skall värnas, än är det fredsopinionen som skall tämjas eller utnyttjas. Man riskerar självfallet att resultatet blir en sörja som knappast förtjänar beteckningen politik. Men, fru talman, åter till fru Theorin! Vad tycker hon egentligen? Av hennes inlägg här i kammaren får man lätt ett intryck av att frågan om flygplan för 1990-talet, om flygstridskrafternas roll i vårt försvar, om försvarets roll i vår säkerhetspolitik och om säkerhetspolitikens roll i Nordeuropa i huvudsak är en fråga om dollarkursen. Kunde fru Theorin och en del andra bara få klarhet i dollarkursen år 1990, 1995 och 2000 så vore nog den här saken helt i hamn. Men det är självfallet ett svepskäl. Ingen kan ge fru Theorin klarhet om dollarkursen. Och hon skulle självfallet inte heller bli nöjd även om hon fick klarhet om den. Vad hade den dåvarande socialdemokratiska regeringen för underlag för sin bedömning av dollarkursen 1988, när den 1962 fattade beslut om Viggen? Jag vet det inte. Vad har fru Theorin för underlag för bedömning av dollarkursen 1995, när hon antyder att licenstillverkning av ett utländskt flygplan vore att föredra? För sådan tillverkning blir dollarkursen en långt intressantare fråga än i ett inhemskt alternativ, då vi fortfarande betalar huvuddelen i svenska kronor. Dollarkursen och allt annat, vingar, motorer och det ena och det andra är självfallet undanflykter för att komma ifrån de grundläggande frågorna. Det hävdas så mycket i den här debatten. Fru Theorin säger att det här förslaget är industripolitiskt motiverat precis som Viggen. Det är fråga om sysselsättning. Det är fråga om att tillfredsställa ett militärindustriellt komplex. Det är fråga om att göra någonting som går emot våra nedrustningssträvanden. Så är det ju inte. Ingen tillverkar flygplan, kanoner och bomber för sitt höga nöjes skull. Ingen förnekar att dessa resurser skulle kunna användas på ett långt mer produktivt sätt. Men vi befinner oss i en värld där det i Västeuropa i dag produceras ungefär 250 avancerade stridsflygplan om året, där det militärindustriella komplex som finns i USA producerar 750 avancerade stridsflygplan om året, där det militärindustriella komplex som Sovjetunionen är producerar 1390 avancerade militära stridsflygplan om året. Och där vi producerar under tjoget för att kunna värna vår neutralitet i de kritiska lägen som kan uppkomma. JAS-programmet innebär att vi krymper den svenska flygindustrin med ca 40 20 under några decennier. Det är betydelsefullt för delar av svenska företag att få dessa beställningar, men det är långt mindre betydelsefullt än vad man föreställer sig. Flygföretaget par preference i Sverige är Saab Scania. Av dess fakturering 1981 kom inte mer än 6 90 från den militära flygplanssektorn. Större än så är inte det militärindustriella komplexet i det lilla neutrala landet Sverige. Och vad skall vi då göra i framtiden? Vad anser fru Theorin? Ställer hon sig bakom den uppfattningen att det behövs ett avancerat flygplan för 1990-talet och tiden därefter — en uppfattning som det, bortom kommissionerna och allt annat, trots allt finns en uppslutning kring i de socialdemokratiska dokumenten? Är hon beredd att klart säga ifrån att de grupper utanför detta hus som ofta ser henne som sin främsta företrädare när de bär omkring sina skyltar med ”Nej till JAS” har missuppfattat hela saken? Menar hon allvar med ståndpunkten att ett svenskt flygplan måste uteslutas ur prövningen eftersom det kräver så mycket längre serier än hon vill acceptera? Är hon beredd att klart säga att det innebär att vi skall gå in för ett amerikanskt eller ett franskt plan eller vad som kan finnas tillgängligt på den internationella vapenmarknad som vi skall hänvisas till på 1990-talet? Och hur många flygplan vill hon egentligen ha i så fall? Fru Theorin begär klara besked av alla andra om kostnaden intill hundratals miljoner kronor inpå nästa sekel, men hon ger inga som helst besked om vilken typ av flygplan hon vill ha, till vilket antal, varifrån de skall komma. Är det tio flygplan för syns skull, köpta av General Dynamics eller Mc donnel Douglas som är det reella alternativet för fru Theorin?

Fru talman! Det är glädjande att moderaterna ägnar sig åt ordentligt politiskt studiearbete och följer den socialdemokratiska partikongressen. Men föga kunde jag 1972 ana att vi skulle rubba hela den borgerliga världsbilden med det beslut som partikongressen då fattade om att säga nej till ytterligare avancerade stridsflygplan efter JAS. Uppenbart är jag det svarta fåret i den moderata världen. Det kan jag dock stå ut med. Det är inte så, Carl Bildt, att man har utrett JAS i tio år. Det började först 1980. Men de borgerliga regeringarna har ägnat sig åt en mängd olika flygplan, därför att deras motiv huvudsakligen varit att värna om flygindustrins fortsatta bestånd till vilket pris som helst. Analysen av vad socialdemokratin i Västeuropa vill tycker jag ändå får stå för Carl Bildts egen räkning. Vi vet ganska väl själva vad vi representerar. Jag var själv inte med och fattade beslutet 1972, men jag lärde mig mycket av Viggen. Det har även socialdemokratin i sin helhet gjort. En sak som vi lärde oss var att aldrig mer gå på sådana beslut som vi då fattade. Vi lärde oss också att varje flygplansprojekt fördyras två, tre gånger under sin livstid. Skall man fatta beslut som är bindande, inte bara för denna generation utan även för kommande generationer, skall man ärligt redovisa konsekvenserna. Dollarkursen då? Den dollarkurs som regeringen har valt är ingenting annat än en skenmanöver. Men om man handlar normalt och rimligt och gör ett utslag på tio års sikt och väljer genomsnittet 4:50 kr., vilket regeringen har gjort, skall man balansera på dagens kurs på nästan 6 kr. Då kommer man fram till att många av dessa år måste redovisa en dollarkurs på 3 kr., vilket naturligtvis är fullkomligt otänkbart. Man måste basera sina dollarkurser på ett någorlunda rimligt antagande. Jag har visat att det med ett rimligt antagande om 5:25 kr. i stället för dagens 5:89, blir en ytterligare kostnad på 1,5 miljarder kronor. Det ankommer inte på mig att läxa upp de grupper som finns utanför denna kammare. Jag ser med stor tillfredsställelse på hur människor tar sitt eget personliga ansvar och ställer krav på politikerna, inte bara talar om nedrustning utan även aktivt visar hur den skall gå till. Det är faktiskt detta det är fråga om, att redovisa inte bara en önskan utan också direkta konkreta förslag, inte bara tala väl i Förenta nationerna utan även kunna visa det i handling här. Vad vi har begärt i motionen är att alternativ skall redovisas, inte bara ett alternativ att säga ja eller nej till utan flera alternativ, såväl svenska licenstillverkade flygplan som köpta, så att Sveriges riksdag har ett rejält underlag att ta ställning till.

Fru talman! Jag vet inte om Maj Britt Theorin är ett svart får i debatten. Min avsikt var dock i så fall att försöka klarlägga hur stort fåret är och hur svart det kan vara genom att få någon typ av begrepp om hennes uppfattning i sakfrågorna. Det hade jag nu inte någon större framgång med. Jag förstår att dollarkursen är väldigt väsentlig för Maj Britt Theorin. Jag vore glad om jag med någon säkerhet visste vilken dollarkurs vi har på måndag. Men jag vågar inte i denna kammare göra ett bestämt uttalande på den punkten, än mindre uttala mig om vad dollarkursen kommer att vara 1990 eller 2000. Maj Britt Theorin kan mycket väl ha rätt. Regeringen kan mycket väl ha rätt. Någon annan kan mycket väl ha rätt. Detta vet vi ingenting om. Ingen kommission i världen kan klarlägga detta. Och — nota bene — med de licenstillverkningsoch utlandsköpsalternativ som Maj Britt Theorin antyder att hon stöder blir denna problematik än värre. Borgerliga flygplan har utretts, sade Maj Britt Theorin. Nej, de flygplan som utreddes under slutet av 1970-talet var flygplan som den dåvarande borgerliga regeringen hade ärvt av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det var ett stort missfoster som hette A 20, och ett politiskt inspirerat flygplan som hette B3LA, sedermera SK/A 38. Det enda som möjligtvis uppfanns på borgerlig sida var någonting som hette SK 2, och det skall man kanske helst dra en glömskans slöja över. Vi har lärt av Viggen. Därför är det en helt ny och annorlunda uppläggning på detta flygplansprojekt. Därför är det en sammanhållen industrigrupp. Därför är det fasta kontrakt som sträcker sig långt in i tiden. När man fattade beslut om Viggen 1962/63, talade man om en serie på ca 840 flygplan. I Linköping skulle det rulla ut ca 70 plan varje år. I dag vet vi att det blev helt annorlunda. Vi kommer att få ca 330 flygplan, producerade under närmare 20 år. Det rullar ut mindre än tjoget om året. Det är en väsentligt annorlunda nivå på det flygplansprojekt som nu diskuteras. Men kvar står bägge de frågor som jag riktade till Maj Britt Theorin: Instämmer Maj Britt Theorin med det som står i den socialdemokratiska reservationen — efter kommissioner, utredningar, dollarkurser och allt detta — att det faktiskt behövs ett avancerat flygplan för det svenska försvaret på 1990-talet och att det går att utveckla inom landet? Eller är det så, som hennes resonemang som serielängder antyder, att hon vill utesluta helt och hållet ett svenskt flygplan och att hon därmed vill ha ett amerikanskt eller franskt plan? Eller välj själv en nationalitet som skulle passa på det flygplan som till någon fiktiv dollarkurs på den internationella vapenhandelns marknad skall importeras på 1990-talet. Det var de frågor som jag ställde.
Fru talman! Det är inte svårt att få kännedom om min uppfattning i sakfrågan, om man kostar på sig att läsa den särskilda motion, nr 2281, som vi sju socialdemokrater har väckt. Där pekar vi på att det icke har redovisats vare sig säkert ekonomiskt underlag eller tekniska prestanda. Det har inte heller redovisats några som helst alternativ. Det återstår för Sveriges riksdag att ta ställning till ett enda projekt. Det är inte hållbart att man skall låsa Sveriges riksdag på detta vis. Det bör vara rimligt att Sveriges riksdag åtminstone har en chans att se på alternativen. Då säger Carl Bildt: Vi har fasta kontrakt långt in i tiden. Ja, försvarsministern — eller kanske det var Hans Lindblad — talade om för en stund sedan att vi har fasta kontrakt till 1992. Om det är långt in i tiden eller inte, vet jag faktiskt inte. Det finns inga takpriser eller maximipriser för tiden efter år 2000. Det finns en uppskattad siffra — som redan i dag är våldsamt överskriden — med någorlunda realistiska beräkningar för vad regeringen kan tänka sig att JAS-planet kostar. Vad jag har sagt är att dollarkursen är godtyckligt vald. Om inte Carl Bildt eller regeringen kan tala om vad dollarkursen är på 2000-talet, så kan jag förstå det. Det kan jag inte heller göra. Däremot kan man välja en dollarkurs som har rimlig anknytning till verkligheten. Och då kommer man fram till ytterligare ett par miljarders kostnader. Men skattebetalarna skall vilseledas med en dollarkurs på 4:58. I mitt första inlägg i dag pekade jag på att vi i den förra försvarsutredningen gjorde två stora undersökningar som båda pekade fram till att för att kunna hålla en svensk flygindustri i gång krävs det höjda försvarsanslag. Det redovisades också öppet av moderaterna på den tiden. Det vore kanske på sin plats att regeringen eller moderaterna redovisade något enda material som motbevisar dessa undersökningar. Vi har inte fått se det. Socialdemokratin är inte beredd att godta höjda försvarsramar för att klara den svenska flygindustrin. Det försvar vi skall ha skall hålla sig inom de ramar som vi kan acceptera. Den socialdemokratiska partikongressen har för sin del beslutat att det militära försvarets kostnader skall minska men att de civila delarna skall öka. Det är efter de premisserna som vi socialdemokrater arbetar.
Fru talman! Det är inte alldeles lätt att av Maj Britt Theorins och Evert Svenssons motion utröna vad de egentligen tycker, för det står över huvud taget icke i denna motion. Det sägs mycket riktigt att ett eller flera alternativ skulle man gärna vilja se, men kan inte Maj Britt Theorin i denna kammare så där på fri hand ange vilken typ av alternativ hon vill att det skall göras nya utredningar om och tas in offerter på? Det finns — såvitt jag vet — offerter på F5 G, FSS, FS JAS, F 16 A och C och kanske ytterligare något och på olika varianter av F 18 och på Mirage 2 000. Det finns en bred — nästan för bred — serie av svenska flygplan. Är det möjligtvis inte någonting som Maj Britt Theorin kan ange att hon är för, eller är hon bara mot allting? Är det så att hon är ute för att med dollarkursen som ursäkt och med kommissionerna och uppskoven som medel åstadkomma att vi får en nedläggning av flygindustrin? Vi skulle framför allt få en försvagning av svenskt försvar på 1990-talet, och det skulle bli nästintill omöjligt att hävda svensk neutralitet i kritiska situationer under den kommande generationen — våra barn, som man ofta talar om. Detta skulle faktiskt ett beslut av den här innebörden leda till.

Fru talman! Eftersom dollarkursen har kommit att spela en så stor roll i det senaste skedet av debatten kan det kanske vara lämpligt med ett klarläggande. Det är faktiskt inte så att den svenska regeringen fastställer dollarkursen, utan det är ju andra instanser som klarar det. Varför angav man dollarkursen till 4:58 svenska kronor, när man gjorde JAS-beräkningarna? Jo, därför att när beräkningarna skedde var dollarkursen 4:58, nämligen i februari 1981. Det är den naturliga förklaringen. Och det fanns ingen möjlighet att ange någon annan dollarkurs än den som gällde. För att man skall få en uppfattning om vad ändringar av dollarkursen innebär vill jag ange att f. n. pågår programplaneringen för försvaret och alltså för flygvapnet. Som i varje fall Maj Britt Theorin vet är det femåriga programplaner, och där räknar man f. n. dollarkursen i 5:65 svenska kronor. För att klara skillnaden mellan 4:58 och 5:65 har man lagt in en reserv på 200 milj.kr. som täcker denna skillnad, på fem år alltså. Jag säger detta för att klarlägga läget. Jag tycker att man, när man talar om höjda försvarskostnader, inte särskilt väl vet vad man talar om. Vad är det då som har hänt under senare år? Jo, försvarssektorn har minskat sin andel av BNP. På 1950-talet låg vi på 5 90, i dag ligger vi på 3 26 och när det gäller den proposition som vi i dag behandlar här i riksdagen vill jag för min del säga att det inte är med glatt hjärta jag har lagt förslag om nedläggning av förband osv. Vi måste göra det för att klara ekonomin inom den ram som avdelas. Vi genomför ju detta spararbete för att klara en effektiv krigsorganisation.
Fru talman! Det finns en risk, herr försvarsminister, med att använda procentavdelarna av BNP när man mäter försvarets styrka. Det är ett sätt som alla försvarsanhängare i alla länder har använt sig av. Men om man skulle acceptera det måttet skulle man också acceptera att supermakterna under en stor del av 1960 och 1970-talen har nedrustat, därför att deras andel av BNP till försvaret då sjönk kraftigt. Ingen av oss vill skriva under på att supermakterna har nedrustat under tidigare decennier. Tvärtom — vi anklagar dem alla samfällt för en kraftig upprustning. Upprustning eller nedrustning kan icke mätas i andelar av BNP utan skall mätas i de pengar man anslår till försvaret. Då kommer man fram till en bättre bedömning av vilket anslag som ges. De svenska försvarsanslagen i fasta priser räknat har sedan 1950-talet tvådubblats, eller numera tredubblats. Det är det verkliga anslaget till det svenska försvaret.
Fru talman! För att få en verklig uppfattning om en utveckling måste man ju se den i relation till någonting annat, och det var därför jag tog BNP-utvecklingen. Man kan naturligtvis göra många andra jämförelser. Man kan se på hur utvecklingen har varit när det gäller antalet sysselsatta OSV. Ett faktum är — och det blir min slutsats — att försvarssektorn har minskat sin andel av och sina anspråk på svensk ekonomi under senare år.